Herr talman! Låt mig först hjälpa Allan Larsson litet grand. Det var någon här som sade att paketet inte har någon realekonomisk effekt under 1990. Det är inte så himla konstigt, eftersom det mesta av det inte träder i kraft förrän 1991. Allan Larsson pratade en del budgetpolitik och grälade, tyckte jag mig notera, på riksdagens ledamöter som hade spenderat 1,3 miljarder kronor utöver regeringens förslag. Han sade också att regeringens egen budgetavvägning var så väldigt förnämlig. Där gav man mest till dem som mest behövde. Jag vill bara påminna om att en post i de 1,3 miljarderna som socialdemokraterna sade nej till gällde pensionstillskott till undantagandepensionärerna, faktiskt den grupp folkpensionärer som har det absolut sämst ställt av alla. De kommer nu att få pensionstillskott, tack vare att riksdagen har fattat det beslut som Allan Larsson ogillar. Allan Larsson ägnade merparten av sitt anförande åt att upprepa det som han skickade ut i ett pressmeddelande i slutet av förra veckan. Det var väl inte något anmärkningsvärt med det. Han talade väl om de offentligan ställda, och det tycker jag också var bra. Men han glömde helt att säga att det exempelvis skulle vara av utomordentligt värde för dem som i dag arbetar med social tjänsteproduktion i kommuner och landsting, om de inte var hänvisade till enbart kommuner och landsting som arbetsgivare. Det finns ett intresse även bland de offentliganställda av att få en bredare arbetsmarknad, så att de faktiskt får en större chans att själva välja arbetsgivare. Finansministern nämnde särskilt fem områden. Låt mig kort kommentera vad den socialdemokratiska regeringen har gjort på dessa fem områden under de gångna åtta åren. Skolan — här har vi fortfarande ett mycket stelbent statsbidragssystem. Det har egentligen inte skett någonting. Daghemmen — här har den huvudsakliga insatsen bestått i att man sagt nej till privat barnomsorg. Detsamma gäller sjukvården. Man har sagt nej till privata initiativ. Äldreomsorgen — den viktigaste insatsen under lång tid har varit förslaget att skrota ålderdomshemmen. Inom arbetslivet har man förtidspensionerat ett ohyggligt stort antal människor. : Det är i och för sig mycket bra om denna politik kan ändras, men jag saknar fortfarande, herr finansminister, de två inslag som måste till för att en förnyelse av den sociala tjänstesektorn skall vara värd det som människor vill att den skall vara värd. Det måste kompletteras med valfrihet för den enskilda människan och effektivitet i produktionen, dvs. en konkurrens även med privata produktionsalternativ. Jag önskar att Allan Larsson kunde sträcka sig så långt att han även kunde kommentera dessa inslag.

Herr talman! Får jag börja med att ge en kommentar till Carl Frick som frågade vad som händer med nationalräkenskaperna och vårt försök att väga in natur och miljö i räkenskaperna. Svaret på denna fråga är att vi nu har tillsatt utredningen. Den startar sitt arbete på måndag. Jan Bergqvist kommer att vara ordförande. Vi har stora förväntningar att på detta sätt kunna förena de ekonomiska hänsynstagandena och de miljömässiga. Det sades tidigare i debatten i dag att det inte var någon finansminister närvarande vid Bergenmötet. Får jag då när det gäller finansministrarna säga att när vi träffades i OECD i Paris för några veckor sedan var miljön ett viktigt ämne. Praktiskt taget varje finansminister tog upp olika aspekter på miljöfrågorna. För min del hade jag tillfälle att redovisa svensk miljöpolitik, liksom också våra planer på att åstadkomma en ny form av redovisning. Arbetet är alltså i gång. Jag tror att det mycket allmänt finns ett stort intresse bland oss som sysslar med de ekonomiska frågorna. Till Gunnar Björk vill jag som kommentar till påståendet att det inte har skett någon förnyelse av industripolitiken under den socialdemokratiska tiden säga följande. Det har skett förnyelse i två avseenden. Den akutmottagning som stod vidöppen under centerpartiets tid i industridepartementet är stängd och kommer att förbli stängd. Det andra är att under de här åren på 80-talet har industrins investeringar utvecklats mycket positivt. Industriin vesteringarna har fördubblats. Detta betyder att Sverige nu investerar lika mycket på ett år som det gjorde på två år under den tid som centern styrde industripolitiken. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det finns en viss motsättning mellan det som ni går ut och säger och det som nu sägs här i kammaren. Är det någon som har fått intrycket att alla de löften som ni ställer ut är någonting som ligger långt, långt fram i tiden? Nej, vi har fått klart för oss att det är saker som ni vill göra nu. Det är ett väldigt reformprogram som ni har, väldiga löften. Det är det här som vi har räknat in. Vi har sett till helårseffekten av allt det som ni lovar. Jag vill återkomma till den fråga som jag inledningsvis ställde. Vad är det som skiljer vänsterpartiets förslag till budgetalternativ i dag från det budgetalternativ som Jörn Svensson stod här i riksdagens talarstol och försvarade och som han i efterhand sade var en fullständigt hopplös uppgift att försvara, eftersom ingen människa kunde tro på den politiken? Vad är det som skiljer den politiken från det som ni står för i dag? Till Anne Wibble vill jag säga att det är värdefullt om vi kan föra en bra, saklig diskussion om den offentliga sektorns utveckling. Jag tackar för alla de upplysningar som jag har fått om vad som har hänt under de gångna åtta åren, men ser det som min uppgift att mera koncentrera mig på vad som skall ske under de kommande åtta åren. Jag hoppas att vi skall kunna ha en dialog om detta. Mycket behöver ske inom den offentliga sektorn. Själv har jag rätt många års erfarenhet av förnyelsearbete inom den statliga förvaltningen. Jag har också ganska noga följt vad som händer i kommuner och landsting. Mycket som görs ute i landet är positivt och imponerande, och jag tycker att vi skall vara uppmärksamma och understödja detta. Det finns mycket stora värden i en generell välfärdspolitik och om en sådan finns det säkert bred enighet här i riksdagen. När det gäller de praktiska formerna för genomförandet är jag öppen för diskussioner. Jag tror inte att man kan dra några kritstreck och säga: Så här måste det vara och så här får det inte vara. Jag är alltså öppen för att resonera praktiskt om de här frågorna, och jag tycker att jag har gett exempel på det i mitt anförande. Så till Lars Tobisson som blev mycket upprörd över att vi har räknat igenom moderaternas budgetalternativ. Med tanke på det slutsaldo som kommer fram förstår jag att Lars Tobisson hellre vill tala om andra saker. Han beskrev mig som kamrer. Jag vill säga att i så fall är kamrer en hedersbeteckning, eftersom det gäller att hålla reda på 45 miljarder kronor som kan fara i väg åt fel håll. Denna hedersbetygelse vill jag gärna dela med många i Sverige som i olika företag, kommuner och landsting håller reda på pengar. Det är en viktig uppgift. Förtala inte den, Lars Tobisson! Beräkningarna är väl underbyggda. Det är inte jag som har gjort dem. Lars Tobisson får misstro mig hur mycket som helst. Det är Sveriges främsta experter som har gjort beräkningarna. Samma beräkningsteknik används för alla partier. När regeringen arbetar fram förslag blir den utsatt för samma typ av kalkyler. Det är samma sätt att räkna när det gäller det moderata budgetalternativet som det som användes under den tid ni själva var i regeringsställning. Det är samma brister i politiken nu som då. Då ledde det här till ett väldigt budgetunderskott, det som vi har plågats av under hela 80-talet. Nu kan det här förhoppningsvis få förbli en skrift i vatten, men icke desto mindre skall det redovisas och bli synligt. När ni nu underkänner beräkningarna vill jag fråga: Skall jag tolka det så, att ni inte är beredda att stå för alla de förslag till skattelättnader och olika förändringar som ni har fört fram? Är det bara ett spel för galleriet? Lars Tobisson har tidigare i dag gjort ett stort nummer av skattekvoten. Det ingår i den moderata agitationen — skattekvoten är högre i Sverige än utomlands, och den har stigit under 80-talet. Får jag då säga att hur mycket vi måste betala i skatt beror på hur stora offentliga utgifter vi kostar på oss. Därför finns det skäl att i stället för att se på skattekvoten se på utgiftskvoten och hur den har utvecklats. Jag vill då påminna Lars Tobisson om att de offentliga utgifternas andel av BNP, av den samlade produktionen, under de år då Lars Tobissons parti styrde Sverige ökade från 57,5 90 1977 till 66,3 90 1983, det sista året med en borgerlig budget. Att ni inte hade kurage att finansiera era utgifter och att skattekvoten därför släpade efter, det är en annan historia. Sedan vi socialdemokrater återkom till makten har utgiftskvoten i stället sänkts från 66,3 96 1983 till 61,6 20 1990. Detta har kunnat ske tack vare en hygglig tillväxt under större delen av denna tid men framför allt genom ett mycket effektivt budgetarbete och en hårdhänt utgiftsprövning. Det är framför allt Kjell-Olof Feldt och den socialdemokratiska riksdagsgruppen som har ansvaret för denna bedrift, det är de som skall ha äran av detta. Lars Tobisson och hans parti har inte så mycket att yvas över. När ni hade regeringsmakten underminerade ni statsfinanserna. Ni drog på staten en skuld och en räntebörda som vi får kämpa med. Av årets budget går 60 miljarder kronor till dessa räntor. Det är 15 96 av hela statsbudgeten, och det är 590 av BNP. Det motsvarar hela den ökning av skattekvoten som har skett under 80-talet. Utan den börda som ni skapade skulle vi kunnat ha en väsentligt lägre skattekvot i dag.

Herr talman! Nej, finansministern, jag är inte upprörd över att ni räknar på våra förslag. Men jag är upprörd över att ni efter det att ni har upplysts om att beräkningarna är felaktiga fortsätter att kolportera ut sådana saker som att vi skulle vilja försvaga budgeten med 45-50 miljarder. Jag säger än en gång för att få slut på det här: Det är lögn! Det är lögn! Vi vill inte alls försvaga budgeten, och det ligger inte heller i våra förslag. I den mån finansministern inte bara berättade om nyligen hållna OECD möten och vad andra statsråd tänker göra uppehöll han sig i sitt anförande, och även nu i sitt inlägg, med bekymrad min vid budgetpolitiken. Men det är inte budgetpolitiken som är det stora problemet, om man inte med detta avser det förhållandet att vi har ett överskott i de offentliga finanserna på drygt 50 miljarder och alltså en lika stor överbeskattning. Problemet ligger på helt annat håll. Jag vill korrigera Allan Larsson när han skyller statsskulden på de borgerliga regeringarna. Jag har tidigare fått upplysa Kjell-Olof Feldt om detta, och det gick in så småningom. Den större delen av statsskulden, mer än hälften, har åstadkommits under socialdemokratiska regeringar. Jag är också trött på skrytet om att räntesänkningar har inträffat efter att det här paketet kom. Om man kraftigt höjer räntan för att parera den fullkomligt vansinniga uppläggningen med det krispaket som presterades under februari och mars — man höjde då ränteläget med 3 procentenheter — och sedan tar ner den i några små steg, så kan det ju ge det intrycket. Men räntan ligger i dag högre än vad den gjorde före den omgången och högre än för ett år sedan. Vad tror nu finansministern kommer att hända? Jag har försökt föra in den här bomben i form av växande utlandslån i bilden, men finansministern vill inte röra vid problemet. Han undviker det så mycket som möjligt. Hur skall det hanteras utan att räntemarginalen till utlandet faktiskt måste öka? Vad är regeringens förslag, dess ståndpunkt? Jag har ställt flera preciserade frågor. LO vill ha successiva devalveringar. De vill inte göra riksbanken mer oberoende, det är tvärtom grundlagsvidrigt. Företrädarna för riksbanken skall vara politiskt valda, trots att det är en ordning som inte finns i några andra länder. Man är inom LO väldigt upprörd över tanken att det inte skulle vara politiskt valda företrädare i riksbanken. Detta är ju litet pikant, eftersom Allan Larsson själv faktiskt inte är vald. Det gäller även de övriga som handhar de ekonomiska frågorna inom regeringen: Erik Åsbrink, Bengt K Å Johansson, Odd Engström. Det är ju en alldeles fantastisk situation! Ni kan naturligtvis sköta ekonomi, liksom en oberoende riksbanksledning skulle kunna göra det. Det var nu senast Lars Jonung som i en artikel sade: Ta fram de utredningsdirektiv om riksbankens oberoende som drogs in! När tänker Allan Larsson göra det? Hur ser han på EMS? Jag har frågat om energipolitiken och om Europasamarbetet. Detta är frågor som har betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Allan Larsson däremot uppehåller sig vid sina budgetbekymmer.

Herr talman! Finansministern låter så förståndig och nästan snusförnuftig när han talar om den offentliga sektorns förnyelse. Man skall resonera praktiskt, inte dra kritstreck osv. Det kan ju verka bra och just förståndigt. Jag tror emellertid inte att det räcker. När man skall reformera och agitera för att åstadkomma förnyelse, måste man just agitera litet grand. Man måste låta så att folk känner att man tror på det man säger, det måste vara litet entusiasm i rösten. Det krävs faktiskt också att man har litet idéer och inte bara säger att ”det här skall vi nog kunna resonera om”. Man måste veta vad man vill, man måste tro på att det blir något bra resultat. Man måste faktiskt, Allan Larsson, våga säga till exempelvis Lillemor Arvidsson att privata alternativ är bra och offentliga monopol är dåliga. Man måste våga göra det. Jag skall inte ta upp mer om detta, utan jag vill faktiskt återgå till den ekonomiska politiken. Allan Larsson sade i sitt anförande att det var viktigt att skapa ett stort sparande och ett gott investeringsklimat. Jag skulle därför vilja att han något kommenterade det som jag frågade om för ganska länge sedan, nämligen om han vidhåller att det är en huvuduppgift för honom att öka det offentliga sparandet och om han därmed inser att vad han gör är att bidra till att faktiskt driva ut investeringskapital från Sverige, dvs. att han skapar motsatsen till ett gott investeringsklimat i Sverige. Han agerar i precis samma riktning som industriminister Rune Molin, som fått sitt enda berömmande ord i riksdagens näringspolitiska debatt från vänsterpartiets representant. Denne insåg plötsligt att Rune Molin var en man efter hans eget sinne. Jag hade i mitt eget stilla sinne hoppats att Allan Larsson skulle visa sig vara något klokare. Därför skulle jag gärna se att han kommenterade detta om offentligt sparande och offentligt ägande och att han talade om vad han tror att det har för effekt på investeringsklimatet i Sverige.

Det skulle ha en mycket välgörande inverkan på både investeringsklimat och annan ekonomisk utveckling i Sverige.

Herr talman! När det gäller industriinvesteringar, som har berörts här, är det viktigt att komma ihåg att industrin ändå har stagnerat i Sverige och att vi har en ganska liten högteknologisk andel. Detta är ju ingen hemlighet. Dessutom är det ju så att industriinvesteringarna just nu faller ganska kraftigt. I den förra debatten som finansministern deltog i höll han en ganska lugn och saklig ton. Man fick den uppfattningen att han inte visste att tåget hade gått redan innan han klev in i salen. Men nu har han redan utvecklats till en fullfjädrad osaklig demagog. Det är en ganska tråkig utveckling på så kort tid. När sedan finansministern talade om statsskulden och akutmottagningen, är det viktigt att erinra om att en av hans företrädare, nämligen Feldt, som oppositionspolitiker tillsammans med andra nuvarande statsråd i praktiskt taget varenda akutsituation under 1970-talet krävde mer pengar. I praktiskt taget varje lokalt fall där det var kris krävde socialdemokraterna mer pengar än alla andra. Jag tycker att det var bra att finansministern här anmälde att en utredning skall startas. Det är alldeles utmärkt. Det är en seger för centern, som främst har drivit den här frågan, vilket också folkpartiet har gjort tills för några år sedan. Nu driver socialdemokraterna frågan, och i år har t.o.m. miljöpartiet för första gången motionerat i denna fråga. Det visar litet grand vilken hastighet en del har när det gäller miljöpolitiken i riksdagen. När det sedan gäller Allan Larssons resonemang om budgeten, skulle det vara intressant att veta hur mycket man räknat på centerns sparandealternativ och på de ordentliga satsningar på sparandet som också finns i andra alternativ. Det borde man räkna på. Sedan tycker jag att man åtminstone borde ha lärt sig att man räknar på yrkandena i reservationerna och inte på vad som står i motionerna. I så fall skulle man nog behöva räkna på ett helt annat sätt, det kan jag garantera. Vi har i finansutskottet tillgång till neutrala personer som utför beräkningar, och jag litar mer på dem än på de oneutrala handläggare som gör beräkningar i finansdepartementet. Dessutom vet vi genom de kontakter vi haft att de inte har räknat på ett sakligt sätt. Jag instämmer alltså i den allmänna kritik som Lars Tobisson har framfört. Skall man dessutom räkna som man hittills har gjort, borde en hel del förslag till utgifter ha ankommit på folkpartiet, men av någon tillfällighet så har man glömt bort dem. Jag har tidigare tagit upp frågan om riksbanken, vilken också har berörts av Lars Tobisson och Anne Wibble. Vi fick för en tid sedan utdelat till oss här i riksdagen direktiv till en utredning om riksbanken. Sedan fick vi besked om att det inte var aktuellt längre. Samtidigt fanns det en motion från moderaterna som var ungefär likadant utformad som de direktiv som just nu vandrar runt i statsbyråkratin. Vi har från centern sagt att vi kan acceptera att man utreder frågan. Men då skall det inte ske i smyg, som man tydligen planerar, utan det skall ske i en parlamentarisk utredning där också riksdagen har ett inflytande i arbetet. Det är viktigt för vår centralbanks skull att finansministern ger ett klart och entydigt besked om hur han ser på riksbankens roll och dess framtida ställning.
Herr talman! Det är självfallet viktigt att undvika brister i politiken. Det är därför nu mycket positivt att regeringen har velat tillsätta utredning om gröna nationalräkenskaper. Det skulle vara intressant att veta vilken tidsplan som gäller, vilka som är med i utredningen och vilka direktiv som finns. Jag har den uppfattningen att utredningen skall vara mycket bred. Det finns många intressenter som har en stor kunnighet på området och kan bidra till ett gott samlat resultat. Detta är någonting som vi verkligen behöver. I den här debatten har frågan om den offentliga sektorn kommit upp ett antal gånger. Här förekommer mycket ofta en svartmålning av den offentliga sektorn som nästan liknar den som vissa företag har ägnat sig åt när de svartmålat Sverige som helhet i utlandet. Det är lika olyckligt som orimligt att man arbetar på det sättet. Det är att klassa ner många fantastiska arbetsinsatser inom den offentliga sektorn. Det finns säkert åtskilligt som kan göras för att förbättra den offentliga sektorn, men att ägna så mycken tid och kraft åt att nästan smutsa ner människor som gör en fantastisk insats anser jag är mycket dåligt gjort. Jag har som utgångspunkt att skatt inte är stöld. Vi får faktiskt otroligt många saker för de skatter som vi betalar. En del skatter är mindre lyckade. Men i många många fall ställer jag helhjärtat upp på de skatter som vi betalar. Jag vet vad vi får på det sociala området — sjukvård, vägar, skolor, försvar och allt annat. Men det kunde satsas betydligt mer på miljövård och framtidsinriktade investeringar, så att vi får ett spårburet trafiksystem av en helt annan omfattning än det vi har i dag. Där finns det brister, och vi i miljöpartiet har föreslagit åtgärder. Sådana åtgärder stöttar vi fortfarande mer än gärna.

Herr talman! Vi har ju alla inom våra led kritiker. Min förbundsordförande ”Blomman”, Leif Blomberg, tyckte att paketet som Allan Larsson hade gjort upp med folkpartiet om var ett slag i bröstet. Visst skall jag svara på Allan Larssons fråga om vad som skiljer när det gäller våra budgetalternativ. På Jörn Svenssons tid hade vi underskott i våra förslag. Vi ansåg att det var riktigt då. I dag har vi en överfinansiering i vårt förslag till budget som presenterades i januari med 17 miljarder kronor. Det berodde framför allt på att regeringens budget var ofullständig. Regionalpolitiken, skattereformen, forskningen och näringspolitiken fanns inte med. Det är skillnad i dag. Vi i vänsterpartiet sätter oss gärna ner med regeringen och diskuterar effekterna och beräkningarna. Jag tror att vi kommer helt överens i den frågan. Det behöver inte skilja så väldigt mycket. Det var en klädsam nyansering som finansministern här gjorde, och vi kanske kan övergå till politiken igen när dessa överslag är borta. Vi kan t.ex. ägna oss åt den momshöjning som regeringen föreslår och de effekter den har på lönebildningen. Tillhör kanske inte detta inflationsbrasan? Det kanske är så, jag vet inte. Kanske inte just den här höjningen gör det. Hur är det med överhettningen som förorsakade regeringskrisen, och vilka åtgärder genomför regeringen för att komma åt arbetskraftsbristen? Är det kanske den enprocentiga momshöjningen? Jag vet inte. Vi har fortfarande inte kommit till diskussion med regeringen om t.ex. höjd arbetsgivaravgift på tjänstesektorn i storstadsområdena. Dessutom var den kolossala räntehöjning som genomfördes knappast relaterad till någon ekonomisk verklighet, utan mer till en politisk verklighet. Regeringen tappade helt greppet om den ekonomiska politiken och överlämnade åt Bengt Dennis att genomföra en åtstramningspolitik. Det var väl ingen ära för den socialdemokratiska regeringen. Som en effekt av detta kan det nu bli så, att det är riksbanken och Bengt Dennis som sköter sysselsättningspolitiken. Det minskar möjligheterna att hävda sysselsättningen framöver. Sedan åter till diskussionen om den offentliga sektorn och Dalamodellen. Jag hörde någon talare, jag tror att det var Bengt Westerberg, som i dagens debatt sade att detta var deras förslag och att det kom från Halland. Frågan är då: Varifrån har finansministern hämtat uppgiften att vården blir bättre med den modellen? Trots att vi har diskuterat den här frågan mycket i mitt hemlän har ingen vågat påstå att det blir bättre. Det är ett mycket vågat påstående. Det finns inga beräkningar och inga uppgifter om vad det är som blir bättre. Det vore intressant att höra mer om inflationsbrasan och vilka åtgärder som regeringen vill vidta i fördelningspolitiskt syfte. Skall de lågavlönade offras när regeringen skall bekämpa inflationen?

Herr talman! Nej, Lars-Ove Hagberg, det är inte de lågavlönade som skall offras när inflationen bekämpas. Inflationen är den största risken för fördelningspolitiken. Därför skall den bekämpas på alla sätt. Det vi gör nu genom att hålla tillbaka offentlig och privat konsumtion är att minska det övertryck, den överansträngning av resurserna, som vi har haft under några år och som har drivit upp inflationen. Sedan är det mycket intressant att höra Lars-Ove Hagberg beskriva skillnaden mellan nu och då, mellan Lars-Ove Hagberg och Jörn Svensson. Det är en fascinerande jämförelse. Då var det väldiga underskott och det lovades saker. Nu är det alltså Lars-Ove Hagberg, den strama finanspolitikens man, som inte ger några löften åt något håll. Eller hur? Mitt intryck är annars att löftena är minst lika stora nu som då. Hur kan det komma sig att det var underskott på Jörn Svenssons tid men är överskott under Lars-Ove Hagbergs tid, trots att det är fråga om samma löften? Det går inte ihop för mig. Till Carl Frick vill jag säga att tidsplan, direktiv och ledamöter för denna utredning om grund-BNP kommer att presenteras på måndag. Jag vill genom att säga detta skapa litet intresse för det evenemanget. Gunnar Björk beskriver mig nu som en osaklig demagog och jämför med den försiktiga framtoning jag hade här första gången i kammaren. Efter att ha hört Gunnar Björk några gånger vet jag inte hur jag skall uppfatta detta och om det skall vara ett beröm. Jag har nu fallit in i de tongångar som präglar en del inlägg. Jag vill svara på frågan om beräkningarna. Det är Sveriges främsta expertis som har ägnat sig åt att räkna på kostnader och effekter av olika åtgärder i statsbudgeten. De har hög integritet, och de har stått till förfogande som budgetavdelning för regeringar av olika kulörer. Vi skall alla sätta värde på den sakkunskapen, kompetensen och integritet. Men låt oss i stället vara vaksamma på effekterna av de löften som ställs ut. Jag tackar Anne Wibble för den inspiration och entusiasm som hon har lagt i dagen. Jag har själv arbetat och haft 10 000 medarbetare i ett statligt verk. Även om jag inte kan excellera i samma typ av entusiasm som Anne Wibble, tycker jag att vi ändå lyckades få en god uppslutning kring ett brett reformprogram. Jag skall försöka använda den gnutta av entusiasm jag har för att driva frågorna vidare. Frågan om sparandet vill jag besvara genom att säga följande. Som jag sade i vår första debatt tycker jag att det är viktigt att stimulera både offentligt och privat sparande. Vi var överens om att vi med skattereformen åstadkommer en stimulans till hushållssparande, och vi kan behöva andra sådana åtgärder. Jag är öppen för resonemang. Men vi behöver också slå vakt om det offentliga sparandet. Jag säger det därför att så många olika anspråk har kommit fram. Det är så lätt att säga att vi kan kosta på oss både det ena och det andra. Men på så sätt kan balansen i statsbudgeten försämras. Då går det som det gick en gång i tiden, dvs. en lätt släpphänthet i budgetprövningen, som gjorde att det inte fanns tillräckliga inkomster, ledde till en ekonomisk katastrof. Lars Tobisson höjde rösten efter receptet ”svag argumentering, höj rösten”. Kom ihåg, Lars Tobisson, att samma resonemang fördes 1976, dvs. att man kunde både sänka skatterna och höja utgifterna. Vad hände under de sex borgerliga regeringsåren? Ni har samma inriktning nu, och effekterna blir desamma. Vi skall vara mycket observanta på detta, och vi skall se till att sprida kunskaper om innebörden av er politik. Jag vill även säga några ord om ett par huvudfrågor som har varit uppe till diskussion angående riksbankens självständighet och EMS. Gunnar Björk, Lars Tobisson och Anne Wibble har tagit upp dessa frågor i olika omgångar. När det gäller riksbankens självständighet är en diskussion om de olika institutionernas roll i den ekonomiska politiken angelägen. Riksbanken är en av våra allra viktigaste institutioner, och det är värdefullt att frågan om dess ställning får en allsidig belysning. Jag har med stort intresse tagit del av riksbankschefens föredrag där han gör en internationell jämförelse av centralbankernas ställning och inriktning. För dem som inte har läst det föredraget rekommenderar jag det till läsning. För dagen vill jag bara göra ett par reflexioner. För det första är riksbanken riksdagens bank. Jag utgår från att riksdagen även i framtiden skall ha det avgörande inflytandet över styrelsens sammansättning och penningpolitikens inriktning. För det andra har riksbanken nyligen fått en ökad självständighet. Regeringen utser inte längre ordförande — det gör riksdagen. Riksbankschefen har fått en starkare ställning. När riksbanken i våras skulle få en ny ordförande var det naturligt att inte välja en person från regeringskansliet. Det innebar en markering av bankens självständighet i förhållande till regeringskansliet. Jag vill för övrigt följa den fortsatta diskussionen och längre fram återkomma till frågan om utredningen. Vidare har vi valutapolitiken och den eventuella knytningen av den svenska kronan till EMS. Enligt Lars Tobisson låter det som om valet står mellan fast växelkurs i EMS eller ingen valutapolitik alls. Så är det naturligtvis inte. Vi har i dag en valutapolitik som innebär en fast växelkurs i förhållande till alla de länder som är viktiga för oss. Att i stället välja anknytningen till EMS innebär en fast växelkurs i förhållande till några av de viktigaste länderna i Västeuropa, dvs. en ökad stabilitet i förhållande till Tyskland, Frankrike, Danmark och Holland. Det finns skäl för båda dessa alternativ. Men valet gäller inte stabilitet eller ej, utan stabilitet i förhållande till vem. Min uppfattning är att det inte är allmänna uttalanden om valutasamarbete som är avgörande för omvärldens tilltro. Det avgörande är att Sveriges riksdag nu kan samla sig till de nödvändiga besluten om stabiliseringspolitiken. Jag tror att praktiskt taget alla, jag hoppas även Lars Tobisson, håller med mig när jag säger att ett uttalande om anslutning till EMS skulle inte vara värt särskilt mycket om vi inte hade kunnat fatta beslut om den stabiliseringspolitik som nu en majoritet i riksdagen är beredd att ställa sig bakom. Jag understryker vikten av att det vi gör på hemmaplan är det som avgör förtroendet för vår politik även på det området. I övrigt vill jag även på den punkten markera att vi följer utvecklingen av det västeuropeiska valutasamarbetet med stort intresse. Några ställningstaganden för närvarande är inte aktuella. Låt mig få avsluta med några ord av mer principiell betydelse. Jag har riktat hård kritik mot moderaternas budgetalternativ. Jag gör det inte bara med hänsyn till den direkta ekonomiska innebörden i att ge stora löften som inte kan finansieras. Bakom detta ligger också att man ser konturerna till ett helt annat samhälle. Därför bör man läsa inte bara partimotionen och reservationen utan också moderaternas framtidsprogram. Det skall vara sammanhållning i det lilla och konkurrens i det stora. Moderaterna vill, som jag ser det, i det programmet betrakta människor som vilket företag som helst, som vilken resultatenhet som helst, som kan konkurreras ut och slås ut från gemenskapen. Moderaterna vill skapa de vassa armbågarnas samhälle. Det blir ett kallt och hårt samhälle och ett dåligt fungerande arbetsliv om man hindrar samarbete och solidaritet. Jag tycker att det skall finnas konkurrens mellan företagen men samtidigt solidaritet mellan människorna.

Herr talman! Vi går nu över till det arbetsmarknadspolitiska avsnittet i dagens finansdebatt. Jag hoppas att den debatten skall bli korrekt vad gäller siffror även från den socialdemokratiska sidan. En betydande del av orsakerna till att den svenska ekonomin halkar efter finns i förhållandena på arbetsmarknaden. Den höga sysselsättningsnivån och låga arbetslösheten framhålls av regeringen som ett föredöme för världen. Detta är regeringens sista försvarsbastion efter det att politiken har brutit samman på praktiskt taget alla andra väsentliga områden. Samtidigt har regeringen tvingats erkänna att sysselsättningstalen döljer kraftiga obalanser, att en stor del av orsakerna till vår negativa ekonomiska utveckling står att finna i just förhållandena på arbetsmarknaden samt att det finns risk för en kommande arbetslöshet. Den förre finansministern hotade med ett ”arbetslöshetens stålbad”. Allt fler talar nu om att en ökad arbetslöshet är den medicin som skulle tvinga in arbetsmarknaden i ett mer positivt mönster. T.o.m. regeringens egen långtidsutredning ansluter sig till denna synpunkt. I långtidsutredningen sägs att 5 20 arbetslöshet béhövs för att hejda den överdrivna lönekostnadsutvecklingen. LO varnar för en sådan arbetslöshet. Enligt aktuella prognoser väntas ett stort antal industrijobb att slås ut på kort sikt. Trots ett rekordstort antal människor i sysselsättning och brist på arbetskraft står många invandrare, handikappade och andra grupper utanför arbetsmarknaden. De regionala arbetsmarknadsproblemen är omfattande. En betydande utslagning visar sig i form av alarmerande många förtidspensionärer och långtidssjuka. Statsministerns manus innehöll ett antal siffror. Jag tror inte att han nämnde dem under debatten, men enligt dessa siffror förtidspensioneras varje år 54 000 människor. Totalt är 355 000 svenskar förtidspensionerade. Förra året fick 55 700 personer arbetsskadeersättning. Antalet långtidssjukskrivna är 150 000. skada och förtidspension, närmar sig 50 dagar per försäkrad och år. Vi vet från andra rapporter att frånvaron från arbetsplatserna ligger på rekordnivåer. Effekterna av detta visar sig i brist på arbetskraft, svag produktivitetsutveckling, låg tillväxt och en skenande löneoch kostnadsutveckling, dvs. inflation. Det visar sig också i dramatiskt ökande kostnader inom socialförsäkringssystemet. Ett annat mått på att det inte står väl till är att arbetsmarknadsbudgeten i ett läge med rekordhög registrerad sysselsättning belöper sig till ca 25 miljarder kronor, regionalpolitiken oräknad. Ser vi verkligheten sådan den är finner vi att den egentliga arbetslösheten i Sverige och kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken ligger på väl så hög nivå som i jämförbara länder med en betydligt högre öppen arbetslöshet. Vi ser nu en snabbt minskande efterfrågan på arbetskraft. Orderingången i industrin går ned. Arbetslöshetens stålbad närmar sig snabbare än vad vi tidigare kanske anade. Ett av de allvarligaste problemen är de kaotiska förhållandena på avtalsområdet. Brist på arbetskraft och höga inflationsförväntningar driver upp lönekraven, liksom löntagarorganisationernas fasthållande vid en löneutjämning som uppenbarligen inte accepteras av deras medlemmar, eftersom de kompenserar sig där de kan genom löneglidning. Antalet konflikter på arbetsmarknaden är mycket högt. Förra året gick 400 000 arbetsdagar förlorade på grund av konflikter. Vilda konflikter förefaller numera mer eller mindre höra till dagordningen. Det är ett högt pris vi betalar för den solidariska lönepolitiken. Regeringen har kapitalt misslyckats med att skapa förutsättningar för ansvarsfulla avtal. I stället har man försökt med kafferep i Haga och i Rosenbad. Det lyckades inte. Inte heller lyckades riksförlikningsmännen. Sedan ställde regeringen till med en regeringskris på ett förslag om prisoch lönestopp samt strejkförbud. Nu har regeringen satt sin tillit till en särskild utredningsman som skall se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Av allt att döma strävar man efter en återgång till den s.k. svenska modellen med starkt centraliserade avtalsförhandlingar — detta i en tid när en alltmer differentierad arbetsmarknad ställer krav på en lönesättning som utgår från individerna och arbetsuppgifterna. Ett sätt att stävja de vilda konflikterna som den borgerliga oppositionen föreslagit i många år är att höja skadeståndet från nuvarande löjeväckande låga 200 kr. Vi föreslår nu ett maximibelopp på 5 000 kr., dvs. samma belopp som regeringen föreslog i januari att dömas ut mot den som bröt mot det strejkförbud som regeringen då ville införa. Deltidsarbetslösheten har ett nära samband med det stora antalet tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden. Det finns 350 000 tillfälliga anställningar registrerade. Många befinner sig i en rundgång mellan korta vikariat, deltidsarbetslöshet och arbetslöshet. Som AMS framhåller i en nyligen publicerad rapport är de problem man har att lösa då det gäller deltidsarbetslöshet och tillfälliga anställningar bara toppen på ett isberg. Rapporten bekräftar vad vi moderater i många år har betecknat som vikariatseländet, vil ket är en följd av en växande monopolarbetsmarknad, en föråldrad lönestruktur och en långtgående detaljreglering av arbetsmarknaden, kort sagt: en följd av de socialdemokratiska planhushållningsambitionerna. Och det är en stor grupp kvinnor som sitter fast i den tvångströja som socialdemokratin virkat åt dem. Vad har då regeringen för recept? Jo, arbetsmarknadsministern överlägger med parterna om deltidsabetslösheten. Får hon inget resultat den vägen hotar hon med lagstiftning och sanktioner mot arbetsgivarna. Detta är ett för en socialdemokrat reflexmässigt sätt att angripa ett så djupgående problem. Vad som behövs är inte statlig reglering och förbud utan större möjligheter att anpassa villkoren på arbetsmarknaden till individuella behov och enskilda arbetsplatsers förhållanden. Då måste de stora, dåligt fungerande offentliga vårdoch tjänstemonopolen brytas upp, arbetstidslagstiftningen avregleras och lagarna på arbetsmarknaden i övrigt ses över. Kommandopolitiken måste avlösas av en politik som ger utrymme för mångfald och valfrihet. Det finns två grupper på arbetsmarknaden som har särskilda problem, dels handikappade, dels flyktingar och invandrare. Regeringen har då det gäller lönebidrag för handikappade varit oförlåtligt saktfärdig. Nu börjar regeringen inse att det flexibla lönebidrag som vi moderater förordat i många år har stora fördelar framför dagens stelbenta system. Det nuvarande lönebidraget har i stor utsträckning fungerat som ett stöd till arbetsgivarna snarare än till de handikappade. Enligt vår modell skall lönebidraget knytas till den handikappade och vara anpassat till arbetsförmågan. Det skall utgå så länge arbetshandikappet består och också kunna anpassas om arbetsförmågan ändras uppåt eller neråt. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet sade så sent som i maj i år nej till en utökad försöksverksamhet. Nu har regeringen föreslagit en utökning. Vid samma tid föreslog vi moderater att hela landet skulle omfattas av den nya lönebidragsformen. Eftersom det yrkandet då avslogs, yrkar vi nu tillsammans med folkpartiet, centern och miljöpartiet att försöksverksamheten åtminstone skall omfatta hela landet. Regeringens handfallenhet är särskilt påtaglig då det gäller arbete åt invandrare och flyktingar. På detta område framstår regeringens olyckliga övertro på vad politiska beslut och statliga byråkratier kan åstadkomma och misstron mot människors egen förmåga i bjärt dager. I stället för att ge dessa hårt drabbade, men bevisligen företagsamma människor, en möjlighet att arbeta och känna att de gör en insats så att de kan bygga upp en tillvaro, döms de till isolering och passivitet i avvaktan på att myndigheterna först skall besluta om de skall få stanna och därefter ”placeras” de. En så självklar sak som att ge flyktingarna rätten att arbeta i avvaktan på myndigheternas beslut förkastar regeringen. I en reservation upprepar vi de fyrpartiförslag till konkreta insatser som lades fram tidigare i år. I praktiskt taget varje budgetsammanhang kommer yrkanden från AMS om mer pengar och mer personal för att klara insatserna för flyktingar och invandrare. Nu har vi moderater tröttnat på denna kvartalspolitik och den brist på överblick och långsiktighet som den avslöjar. Vi anser att det är på tiden att riksdagen får ett mer sammanhållet och genomtänkt förslag från regeringen om hur man avser att klara av dessa frågor. Då skall vi ta ställning till vilka resurser som kan behövas. Betecknande för det tänkande som styr arbetsmarknadsbyråkratin är AMS återkommande yrkanden om mer pengar och fler tjänster varje gång de skall göra en insats för någon grupp. Denna gång gäller det s.k. jobbsökar-klubbar. Vi anser att detta är helt normala arbetsuppgifter som skall klaras inom ramen för befintliga resurser. Det handlar om att prioritera. I stället för att jaga skrivbyråer och lägga under sig allsköns uppgifter som oönskad kulturarbetsförmedling och gratis konsultverksamhet åt företag och andra arbetsgivare, bör AMS prioritera sin huvuduppgift att hjälpa de människor som har problem på arbetsmarknaden. Det är dags att bryta arbetsförmedlingsmonopolet och ge utrymme för konkurrens och valfrihet. Det är också dags att vi får en allmän arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla på arbetsmarknaden. Regeringen har också upptäckt att det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Detta är fallet även i lågkonjunkturer. Nu skall bristen enligt regeringen avhjälpas med två nya stimulansbidrag, dels för utbildning för yrken inom verkstadsindustrin, dels för att stimulera kompentensutveckling av redan anställda. Det är inga obetydliga belopp det handlar om. I det första fallet rör det sig om högst 12 500 kr. per deltagare, och i det andra fallet upp till 50 000 kr. Bristen på kompetent personal är allvarlig. Så långt har regeringen rätt, men det kan knappast vara en framkomlig väg att på det här sättet stödja en enstaka bransch. I år gäller det verkstadsindustrin, ett annat år gäller det kanske kommunerna. Jag kan inte frigöra mig från tanken att regeringens särskilda omsorg om verkstadsindustrin egentligen innebär ännu ett förtäckt stöd till bilindustrin. Stimulansbidraget för kompetensutveckling är förknippat med en rad villkor. Avsikten är att det skall medverka till den s.k. lärande organisationen. Ett kriterium vid valet av arbetsplatser för försöksverksamheten bör därför enligt propositionen vara att strategin för kompetensutvecklingen baseras på konkreta inslag av organisatoriska förändringar. Dessutom skall fördelningspolitiska aspekter tillgodoses liksom jämställdhetsfrågor. Herr talman! Det råder enighet om den huvudsakliga målsättningen för svensk arbetsmarknadspolitik — alla som vill och kan arbeta skall också ges möjligheter till arbete. Det råder också enighet om att arbete och utbildning är bättre än arbetslöshet. Det är detta som vi brukar kalla för arbetslinjen. Dessa allmänt omfattade målsättningar utnyttjar emellertid socialdemokraterna för att också uppnå andra mål som präglas av socialistiska planhushållningsambitioner. Traditionell socialdemokratisk politik har inneburit att varje problem, varje av socialdemokratin oönskat förhållande på arbetsmarknaden, har tagits till intäkt för ett nytt bidrag, en ny lag, ett nytt förbud eller en ny skatt. I skydd av den allmänna välvilja med vilken målen för arbetsmarknadspolitiken omfattas, har socialdemokraterna på det sättet lyckats bygga upp ett system som baseras på en långtgående reglering, en omfattande byråkrati och ökande facklig och politisk kontroll. Allt tyder på att socialdemokratin är på ny offensiv i syfte att lägga ännu mer av arbetsmarknaden och näringslivet under facklig och politisk kontroll. Utökad kollektiv kapitalbildning, utbyggnad och aktivering av det s.k. nationella kapitalet, ökat statligt företagande och riskkapitalbolag är led i denna strategi. Ett annat led är utökad facklig-politisk kontroll av arbetslivet. I kompletteringspropositionen kan vi läsa att regeringen avser att ge produktivitetsdelegationen och arbetslivsfondens styrelse i uppdrag att gemensamt utforma förslag till riktlinjer för produktivitetsbefrämjande aktiviteter som når ut brett i hela arbetslivet. Regeringen avser också att inbjuda arbetsmarknadens parter till överläggningar. Detta är ytterligare ett exempel på regeringens olycksaliga tilltro till statlig intervention och detaljstyrning. Men det är inte med den totalitära ambitionen att genom statliga beslut och växande arbetsmarknadsbyråkrati kontrollera och styra allt på arbetsmarknaden och i arbetslivet som problemen på den svenska arbetsmarknaden och i den svenska ekonomin kan lösas. Man löser dem med skatte-, löneoch socialförsäkringspolitik som gör det lönsamt för arbetare och tjänstemän att skaffa sig en utbildning, utvecklas och göra en helhjärtad arbetsinsats. Det måste löna sig att arbeta. Man löser dem med ett näringslivsklimat som skapar framtidstro och förtroende för spelreglerna, som ger lönsamhet och investeringsvilja, med en ansvarsfull energipolitik och med en framsynt Europapolitik för att nämna några av de inslag som krävs. Man löser dem med att öppna de offentliga vårdoch servicemonopolen för konkurrens och nyföretagande. Man löser dem med ett regelsystem på arbetsmarknaden som ger utrymme för mångfald och valfrihet och som bygger på enskilda arbetstagares och arbetsgivares möjligheter och önskemål och på förtroende för deras förmåga att ta ansvar. Man löser dem med en socialt ansvarsfull arbetsmarknadspolitik som hjälper arbetssökande och arbetsgivare att finna varandra. Man skall hjälpa dem som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden till den utbildning och de förutsättningar som krävs i övrigt. Det normala skall vara att arbetsgivare och arbetstagare finner varandra utan särskilda hjälpinsatser. Byte av yrke och arbetsplats skall ses som en inspirerande utmaning och ett naturligt inslag i individens utveckling. Stödarsenalen skall ge hjälp till självhjälp och undvika att det hos arbetsgivare och arbetstagare uppstår en tillvänjning till statliga bidrag eller beroende av statlig byråkrati — en inlärd hjälplöshet. Herr talman! Vi moderater ställer oss naturligtvis bakom de reservationer i utskottets betänkande som bär moderata namn. För att inte fresta kammarens tålamod i den nuvarande arbetssituationen begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation nr 33 om arbetsmarknadspolitikens inriktning.

Herr talman! Finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken avlivar myten om framgången med den tredje vägens politik. Nu tvingas re geringen och socialdemokraterna konstatera att den i stället lett till en rad problem: låg tillväxt, för litet sparande i kombination med en hög inflation och risk för kostnadskris. Från folkpartiets sida har vi försökt verka för en ansvarsfull och realistisk ekonomisk politik. För detta har vi fått politiskt obehag, men vi har känt gott samvete. I sakfrågan har regeringen i stora delar insett och erkänt att det är nödvändigt. Visserligen är åtgärderna i betänkandet otillräckliga, men de leder åt rätt håll. På flera punkter har socialdemokraterna retirerat. Vi från folkpartiets sida har varit beredda att försöka hjälpa till att vända en oroande ekonomisk utveckling. Att ränteläget sjunkit sedan åtstramningspaketet blev känt är ett oomtvistligt faktum. Nu väntar en viktig och spännande tid. Vi är övertygade om att skattereformen och den nu nödvändiga åtstramningen långsiktigt kommer att förstärka svensk ekonomi och förbättra vår konkurrenskraft gentemot omvärlden. Finansministern talade här tidigare om behovet av den offentliga förnyelsen. Han nämnde fem vitala områden. Eftersom Anne Wibble har kommenterat detta skall jag inte återupprepa det. Hon sade att visserligen är det angelägna reformer som behöver förnyas enligt finansministern, men problemet är att det är socialdemokraterna som under 80-talet varit motståndare till den förnyelse som finansministern nu förordar. Jag vill ställa en kort fråga till socialdemokraternas talesman här i kammaren. Kommer ni att fortsätta bekämpa de reformer som vi har fört på tal men som finansministern nu säger sig vara angelägen om att få en förnyelse av? Är ni beredda att öppet och generöst pröva förslag, som finansministern i allmänna ordalag sade sig vara positivt inställd till? Jag skall kort beröra några av våra reservationer som vi tycker är särskilt angelägna. Under våren har flyktingars rätt till arbete diskuterats intensivt. Av många olika skäl, bl.a. för att underlätta flyktingars situation, är det nödvändigt att det vidtas åtgärder för att främja deras inträde på arbetsmarknaden. I en tidningsartikel i går kunde man läsa att en mängd långvårdsplatser måste hållas stängda i sommar, trots att hundratals polacker och balter som behärskar svenska skulle vilja vikariera i den svenska sjukvården. Bristen på sommarpersonal drabbar både patienter och arbetssökande, men också den personal som skall arbeta. Det är därför uppseendeväckande att också vårdfacket så energiskt kämpar emot en ökning av de låga kvoterna. Invandrarverket skrev annars redan vid nyår till arbetsmarknadsdepartementet och begärde ändringar i utlänningsförordningen så att utländska ungdomar skulle få arbeta i Sverige tre månader på sommaren utan särskilt arbetstillstånd. I april hade regeringen samlat sig till ett svar. Man sade kort och kärvt att regeringen avslår framställningen. Därmed har regeringen orsakat att hundratals gamla får sämre vård, att antalet färdigbehandlade på akutsjukhusen ökar, att tusentals polska och baltiska ungdomar inte får feriearbete i vårt land och att den svenska vårdpersonalen får det slitigare än vad den skulle behöva få.

Då finns det bara byråkratiska och politiska hinder. Folkpartiet har hävdat att regelsystemet inte skall få utgöra hinder för en snabb arbetsplacering för flyktingar. Arbetsförmedlingen måste få friare händer, otraditionella insatser måste uppmuntras. Redan på förläggningarna måste flyktingarnas utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet inventeras. En annan viktig åtgärd är att se till att flyktingarna snabbt får en bra och inviduellt anpassad utbildning i svenska språket. Tillsammans med övriga borgerliga partier har vi krävt att regeringen skall tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda förutsättningarna för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi har i dag en arbetslöshetsförsäkring som i princip är offentligt finansierad men som inte omfattar all arbetskraft. Vi anser att Sverige borde ha en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla förvärvsarbetande, löntagare såväl som företagare. Försäkringen måste ge ett rimligt grundskydd vid arbetslöshet. Den allmänna försäkringen skall sedan kunna kompletteras med frivilliga tilläggsförsäkringar. En annan viktig fråga för arbetsmarknadspolitiken är att underlätta för arbetshandikappade att erhålla meningsfull sysselsättning. Anställningar med lönebidrag är ett utmärkt arbetsmarknadspolitiskt medel. De försök som AMS har bedrivit med flexibla lönebidrag har varit framgångsrika. Genom de flexibla lönebidragen kan bidragets nivå bättre anpassas till arbetstagarens handikapp. Genom dessa lönebidrag kommer man ifrån det stelbenta regelsystemet. Jag kan inte förstå att regeringen och socialdemokraterna inte är beredda att ställa upp fullt ut. Det naturliga vore att redan nu införa flexibla lönebidrag över hela landet. Det vill AMS göra, och det vill fyra av riksdagens oppositionspartier göra. Jag är dessutom övertygad om att en verksamhet med flexibla lönebidrag skulle ge betydelsefulla erfarenheter inför det nya och handikappanpassade lönebidrag som finansutskottet tidigare i vår uttalat sig för. Herr talman! Jag vill understryka de yrkanden som redan har ställts, att riksdagen måtte stödja reservationerna 44, 51 och 55.
Herr talman! Många talar om arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik, och många talar också om nödvändigheten av utbudspolitik. Så i ord är vi väl alla rätt eniga. Men ser man riktigt noga på alla områden som berörs upplever jag faktiskt att det egentligen bara är centerpartiet som har en verkligt rak och genomtänkt linje. Att diskutera de här frågorna med rikstal är inte vidare bra. Ser man på arbetslöshetstalen från kommun till kommun skiljer det faktiskt 6-7 gånger mellan den som har minst arbetslöshet och den som har mest. Naturligtvis är det mycket hett i de kommuner som har de jättelåga talen, men det är inte vidare hett i de som har högre tal. Som jag många gånger har sagt i den här kammaren, menar man allvar med en väl genomtänkt arbetslinje måste man ha en stark regionalpolitisk känsla. Till en väl genomtänkt arbetslinje hör också att satsa ordentligt på att handikappade skall komma in i arbete och att de skall kunna göra så goda insatser som går att göra om man har svåra handikapp. Vi är också övertygade om att framtidens arbetsmarknad måste bygga på både flexibel veckoarbetstid och flexibel dagarbetstid och på flexibel arbetstid under det yrkesverksamma livet. Men en fungerande arbetsmarknad kräver också, som flera redan har berört, en respekt för de spelregler som behövs för att en arbetsmarknad skall fungera. Här vill jag bara önska lycka till i det beredningsarbete som pågår för att återupprätta spelreglerna, som egentligen steg för steg har urholkats allteftersom åren har gått. Här tänker jag inte bara på ett antal vilda strejker, utan jag tycker faktiskt att det är något värre när i och för sig välavlönade grupper använder sjukskrivningsvapnet och maskningsvapnet för att påverka lönelägena. Man tar pengar från sociala trygghetssystem för att pressa upp avtal. Jag hoppas att man i beredningsarbetet speciellt tittar på dessa saker. Man bör hitta vägar som ganska hårt kan stävja den typen av utveckling. Jag vill göra en liten historik rörande arbetslinjen. En gång i tiden, under Elver Jonssons ordförandeskap i utskottet, biföll kammaren en centermotion. I den hette det att ungdomar skall erbjudas arbete och utbildning, inte bidrag. Vad var det för bakgrund till den här diskussionen? Jo, att unga människor for rätt illa under långa arbetslöshetsperioder. Vi kunde vara eniga om det, vilket leder mig till att också vilja beröra flyktingfrågan litet kort. Vi vet alla att många gör så gott det går för att flyktingar snabbt skall komma ut från förläggningarna. Men här måste till en ordentlig översyn i syfte att få en arbetslinje också för flyktingar. Här måste målet sättas högt. Samtidigt som man talar om att det behövs arbetskraftsinvandring, vilket man gör då och då i svensk debatt, sitter tusentals och åter tusentals flyktingar och får inte arbeta. Jag menar för min del att denna riksdag borde ha så hög målsättning att en flykting i stort sett från första veckan erbjuds möjligheter att försörja sig själv i så hög utsträckning som möjligt. Det är svårt att nå dit. Men det är vår uppgift att sätta upp mål som genom politiken skall nås. Jag vill även beröra arbetsmiljöfonderna. Vi vet att vi har väldigt många långtidssjukskrivna i dag. Vi har ett mycket stort antal förtidspensionerade i vårt land. Det finns olika skäl till att det har blivit så, men i en hel del av fallen beror det på besvärliga arbetsmiljöer. Här vill jag prata litet med mina borgerliga systrar och bröder. Ni har sagt att hopsamlingen av pengar i arbetsmiljöfonder bör avbrytas. Men ute i länen, i kommuner och landsting, slåss ni helvilt för att komma in i de här styrelserna! Jag tycker det är riktigt. Vi vill ju också vara representerade på så många ställen som möjligt. Alla vet att de här styrelserna får stor politisk tyngd i framtiden. Det är ju inte roligt att se hur vi kämpar och bråkar om 100 miljoner mer eller mindre till svensk hälsooch sjukvård medan det samtidigt rinner ut miljard efter miljard ur de här systemen litet i onödan. Det här är fråga om verklig utbudspolitik: Slipper vi en mängd förtidspensioneringar och kan man radikalt korta sjukskrivningstiden är det faktiskt ett stort ytterligare utbud av arbetskraft, och det är naturligtvis väldigt bra om man ser det ur statsbudgetens synvinkel.

Jag tycker att ni visar litet för litet klarsyn just i denna fråga, ärade kollegor. I övrigt har ni ju god klarsyn i väldigt många frågor.
Herr talman! Det var en litet underlig fråga som Börje Hörnlund ställde. Arbetslöshetsfonderna förvaltar ett kapital på ca 15 miljarder kronor. Varje arbetsgivare i detta rike har betalat en arbetsgivaravgift på 1,5 70 under 16 månader till dessa 15 miljarder kronor. Självfallet skall dessa pengar fördelas av politiker och fackliga representanter som skall sitta i 24 regionala och en central styrelse. Självfallet finns det icke en politiker i detta land som inte vill vara med och bevaka och få tillbaka sin rättmätiga del av dessa 15 miljarder kronor. Om jag är rätt informerad när det gäller fördelningen av platser, och på den punkten vill jag reservera mig, får vi moderater tre ordinarie och tre suppleantposter. Enligt det första budet som kom skulle socialdemokraterna och centerpartisterna dela på platserna. Övriga partier skulle inte få några alls. Så lyder i alla fall den information jag har fått. Jag tycker att Börje Hörnlund skall ta munnen lagom full i denna fråga. Centerpartiet har medverkat till en extra skatt, en arbetsgivaravgift på 1,5 976, och det i ett läge när alla är överens om att ett av Sveriges största ekonomiska problem är en galopperande lönekostnadsutveckling. Det är ingenting att yvas över, Börje Hörnlund!
Jag föreslår i så fall att Börje Hörnlund gör upp det här med arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! I arbetsmarknadsutskottet har vi redovisat vår syn på arbetsmarknadspolitikens inriktning och resurstilldelningen för nästa budgetår i betänkandena AU11 och 12 för 1989/90. Riksdagen biföll vårt förslag så sent som den 4 maj i år. I den nu föreliggande kompletteringspropositionen förekommer en del omdispositioner och tillägg — inte minst åtgärder av utbudskaraktär inom arbetsmarknadspolitiken — som jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! En hel del har redan sagts om arbetsmarknadspolitikens närmaste framtid. Därför kan jag fatta mig ganska kort. Här hade jag annars tänkt göra en längre analys av dels 80-talets och 90-talets början, dels en internationell jämförelse beträffande situationen på arbetsmarknaden. Men jag fann att alla de jämförelser som skulle kunna göras, skulle utfalla till stor fördel för det av socialdemokrater styrda Sverige i början av 90-talet. Låt mig här ändå ge några korta kommentarer. Sonja Rembo beklagar sig över att arbetsmarknadspolitiken kostar 25 miljarder kronor. Det kostar naturligtvis pengar, men vi satsar inte på långt när så mycket pengar på arbetsmarknadspolitiken som många andra länder gör genom att bedriva en annan politik. Däremot är våra åtgärder mycket mera inriktade på aktiva insater. Däri ligger skillnaden. Jag tror att Sonja Rembo måste hålla med mig i den här frågan. Centerpartiets Börje Hörnlund försökte säga att man inte skall förlita sig på rikssiffror när det gäller arbetslösheten. Man kan titta på Norrbotten som oftast har den högsta arbetslösheten. Under det sista borgerliga regeringsåret hade Norrbotten en arbetslöshet på nästan 10 96. Nu är arbetslöshetssiffrorna nere i under 4 90. Man behöver inte ta rikssiffror för att konstatera att situationen har blivit oändligt mycket bättre under de år som vi har styrt det här landet och därmed arbetsmarknadspolitiken. Det verkar som Elver Jonsson inte riktigt vill tala om arbetsmarknadspolitik utan bara politik i största allmänhet. Det är väl möjligt att vi kan ha en sådan debatt i någon av replikerna. Jag kan alltså konstatera att arbetsmarknadspolitiken för den rörelse som jag tillhör är en synnerligen viktig del av politiken. För att klara vårt kanske viktigaste mål, arbete åt alla, krävs det dels en bra ekonomisk politik, dels en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Denna vår arbetsmarknadspolitik, som jag faktiskt är mycket stolt över, måste precis som hittills i första hand inriktas på aktiva åtgärder, där en offensiv arbetsförmedling och en kraftfull arbetsmarknadsutbildning utgör själva basen. En annan komponent är naturligtvis att skapa arbete till allt fler handikappade. En mycket viktig del på 90-talet blir också att skapa goda arbeten och arbetsmiljöer åt alla, samt att rehabilitera såväl långtidssjuka som förtidspensionärer. Här blir den nya arbetslivsfonden ett viktigt instrument. Nu har ju Börje Hörnlund tagit upp denna fråga och tagit åt sig en del av äran för förslaget. Jag tänker ta åt mig min. Jag tror att det här blir en mycket stor fråga på 90-talet — att rehabilitera människor, att få ned antalet långtidssjuka så långt som möjligt och få dem tillbaka till arbetslivet, att ta bort dåliga arbetsmiljöer. Det är en bra reform som vi socialdemokrater har gjort tillsammans med centern på detta område. Man kan naturligtvis beklaga att det finns partier som står utanför, men jag tror som Börje Hörnlund, att sedan dessa frågor blir en del av verkligheten i kommuner, landsting och på andra ställen, vill säkert också partivännerna både i moderaterna och folkpartiet delta i detta viktiga framtidsarbete. Carl Frick, som har lämnat salen, sade att arbetslinjen var på väg bort. Jag vill säga precis tvärtom. Den här arbetslivsfonden är en viktig del i arbetet. Att införa arbetslinjen också när det gäller socialförsäkringssystemet är också en del av framtidspolitiken. Herr talman! Låt mig då för att spara tid gå över till och kommentera några av de avvikande meningar som antecknats i det betänkande som vi nu behandlar under avsnittet arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Låt mig då genast säga att den nuvarande situationen på arbetsmarknaden ingalunda är fri från problem. Samtidigt som det åtminstone på vissa områden finns en betydande brist på arbetskraft så finns en besvärande kvarstående arbetslöshet för bl.a. handikappade och flyktingar. Vi måste alltså nu vidta aktiva åtgärder för att öka utbudet av arbetskraft, samtidigt som vi måste fortsätta att satsa kraftfullt på att hjälpa de grupper som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Det är sådana åtgärder som föreslås från regeringen och som vi nu har att behandla och besluta om. När det gäller reservationerna om arbetsmarknadspolitikens inriktning har jag egentligen bara en synpunkt. Den gäller det moderata påståendet att en viktig orsak till problemen på arbetsmarknaden är att flera decennier av solidarisk lönepolitik har lett till en lönenivellering. Dessa moderater — eller mörkblå högermän och kvinnor — förnekar sig aldrig! Genom den solidariska lönepolitiken har klyftorna mellan högoch låginkomsttagare minskat. Den är säkerligen i Sverige mindre än i något annat samhälle. Men här har ju moderaterna också fått stöd av SAFs nya blå lejon Ulf Laurin. Detta påstående är ju bara ytterligare ett sätt att försöka försvaga facket. Till detta vill jag säga att ni inte skall lyckas. Den svenska fackföreningsrörelsen är stark nog att slå tillbaka era attacker. Orättvisa skillnader i löner och arbetsförhållande skall också framöver jämnas ut, naturligtvis utan hjälp från högerkrafterna i svensk politik. Jag tänkte faktiskt citera Lars-Ove Hagberg i vänsterpartiet, eller vad de nu heter, när han i reservation 36 säger: ”Detta visar enligt utskottet en bristande insikt i och förståelse för arbetslivets villkor.” Jag är böjd att hålla med den gode Lars-Ove i denna fråga. När det gäller förhandlingsregler och skadeståndets storlek, så vill jag kort hänvisa till att regeringen tillsatt en utredning. När dess förslag kommer skall vi ta den debatten, men inte i dag. När det gäller slopandet av arbetsmiljöavgiften, så måste jag säga att det är på gränsen till det otroliga. En av 90-talets stora politiska frågor blir att både skapa ”goda arbeten” och att rehabilitera de som är sjuka eller förtidspensionerade. Att var och en efter sin förmåga skall få delta i arbetslivet blir en mycket stor fråga för oss socialdemokrater på 90-talet. Att folkpartiet och moderaterna funnit varandra i denna fråga att avskaffa arbetsmiljöavgiften är djupt olyckligt, och jag blir bedrövad över denna allians. Men vi socialdemokrater skall visa er att arbetsmiljöfonden i kombination med arbetsmiljökommissionens resultat skall bli ett viktigt redskap för att ta bort dåliga arbetsmiljöer, skapa goda jobb och dessutom se till att sjuka och förtidspensionärer kan komma tillbaka i arbetslivet efter vars och ens förmåga. Då det gäller åtgärder mot deltidsarbetslösheten, så vill jag börja med att säga att detta enligt min uppfattning är ett stort problem. I runt tal 160 000 människor är deltidsarbetslösa. Arbetslöshetsersättningar till dessa kostar ca 1 miljard. I vårt betänkande AU11 uttalade utskottet enhälligt sin oro över den nuvarande höga nivån på deltidsarbetslösheten. När nu arbetsmarknadsministern överväger åtgärder som kan sättas in om frivilligheten inte leder till önskat resultat, så protesterar moderater, centerpartister och miljöpartister. Här är det ändå bara fråga om att säga, att vi om frivilligheten mot vår förmodan misslyckas är beredda att vidta åtgärder. Att hota med tvingande lagregler är ingen lösning, säger dessa partier. I den centerpartistiska kommitfemotionen sägs t.o.m. att dessa besked avslöjar en inskränkt överhetssyn men det uttalandet har tagits bort i reservationen. Jag tror att såväl moderater som miljöpartister skäms över språkbruket hos centern. Om det är något som inte fungerar så måste man naturligtvis sätta in åtgärder, annars kanske problemet förvärras, eller hur? Det kan kanske också tilläggas att bl.a. Kommunalarbetareförbundet anser att det här problemet måste angripas och att detta kan ske praktiskt taget utan kostnader för arbetsgivaren. När det gäller förslaget om införandet av flexibla lönebidrag, ser vi först att flera borgerliga riskdagsledamöter, inte minst från vårt eget utskott, motionerar och påtalar riskerna med flexibiliteten. Det blir stora nackdelar för allmännyttiga organisationer, kulturvården och alla som har många anställda med lönebidrag. Då säger vi att det här med flexibla lönebidrag i hela landet kommer troligen redan nästa budgetår. Men vi behöver tiden fram till dess för att klara ut bl.a. de problem med övergångsregler m.m. som definitivt finns och som måste lösas före övergången. Nu kräver de borgerliga och miljöpartiet att vi omedelbart skall gå över till ett flexibelt system. Vi socialdemokrater ser som sagts vissa risker i det nya systemet, inte minst för de handikappade. Vi anser att vi behöver den tiden som är kvar för att göra övergången så bra som möjligt. När det gäller tilläggen till arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader så råder typiskt borgerlig splittring. Moderaterna tillstyrker 15 miljoner till terminaler, folkpartiet tillstyrker 45 miljoner till jobbklubbar och terminaler medan centern tillstyrker 40 miljoner till jobbklubbar och flyktinginsatser. Vi socialdemokrater vill satsa 15 miljoner på terminaler till förmedlingar, 30 miljoner på försöksverksamhet med jobbklubbar och 10 miljoner på förstärkta arbetsförmedlingsinsatser. Och det blir också kammarens beslut i dag. Det är rätt märkligt att flera av de partier som här i kammaren för inte så länge sedan, och kanske också i dag, krävde insatser för att snabbare få flyktingar och invandrare ut i arbetslivet, nu yrkar avslag på de 10 miljoner som krävs för att förmedlingsinsatserna skall kunna intensifieras. Man måste nog bestämma sig. Vill man ha resultat så måste man också vara beredd att satsa. Till sist vill jag så kommentera regeringens förslag om arbetstagares rätt att avstå från semesterledighet. Det gäller de dagar som överskjuter 20 dagar. Skälet för detta förslag är att så fort som möjligt öka tillgången på arbetskraft. En sparad semesterdag motsvarar enligt propositionen hela 20 000-25 000 helårssysselsatta. En informationskampanj skall också ge nomföras som belyser de stora effekterna av små förskjutningar i semesteruttaget. Informationen skall också innehålla en beskrivning av de regler som skall gälla vid de överenskommelser som träffas om avstående från rätt till semesterledighet. Det måste vara självklart att arbetstagaren skall kunna ta ut sin lagstadgade semester utan att arbetsgivaren blir missnöjd. Detta gäller naturligtvis också de ytterligare två dagar som riksdagen i år beslutat om. Möjligheten att avstå från semesterledighet regleras i en tillfällig lag som skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1990 t.o.m. den 31 mars 1992. Vänsterpartiet och miljöpartiet yrkar avslag på förslaget medan moderater och folkpartister menar att förslaget bör permanentas och alltså inte bli av tillfällig natur. Det skall här tilläggas att såväl arbetstidskommitténs som semesterkommitténs betänkanden efter en remissrunda nu bereds i arbetsmarknadsdepartementet. Enligt vad jag har erfarit kommer ytterligare en utredning att tillsättas för att se över möjligheten till ett förslag om en s.k. årsarbetstid. Att permanenta förslaget om avvikelser från semesterlagen är därför, enligt vår mening, inte möjligt. Det är dock troligt att en kommande arbetstidslagstiftning kommer att innehålla en större andel flexibilitet än dagens. I några reservationer vill moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet inte att den fackliga organisationen skall underrättas om en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om att arbetstagaren skall avstå från viss semesterledighet. Det är, vill jag säga, förvånansvärt att det fortfarande på 1990-talet finns partier som i varje fråga skall motarbeta facket. Jag tror att arbetstagaren i nästan alla förhandlingssituationer har stor nytta av sin fackliga organisation. Herr talman! Jag yrkar bifall till de förslag som har lagts fram av arbetsmarknadsministern i kompletteringspropositionen och avslag på de reservationer som fogats till detta betänkande.
Herr talman! Jag skulle egentligen behöva ett anförande till för att bemöta Bo Nilsson. Jag skall plocka en sak till att börja med. Han var stolt över den aktiva arbetsmarknadspolitiken. En viktig del i den är arbetslivsfonden. En ny skatt, 1,5 90 arbetsgivaravgift, drar in 15 miljarder kronor till 24 regionala och en central fond. Där skall sitta mellan 250 och 300 politiker och fackliga ombudsmän. Centrala branschorganisationer skall skriva åtgärdsprogram som skall följas av arbetsplatsprogram. Centrala och regionala beredningsgrupper med representanter för arbetsmarknadsverket, riksförsäkringsverket, arbetarskyddsstyrelsen m.fl. skall vara med och bereda dessa program. Och där skall företagarna och deras anställda stå med mössan i hand för att i bästa fall få tillbaka litet grand av de pengar de själva har betalat in. Jag vill fråga Bo Nilsson: På vilket sätt leder detta till en flexiblare och mer öppen arbetsmarknad, och på vilket sätt kan detta hålla nere lönekostnadsutvecklingen, vilket ju enligt regeringen är absolut nödvändigt om vi skall undvika ett arbetslöshetens stålbad? Detta, Bo Nilsson, är ren och oförfalskad planhushållning, dvs. den politik som man i Centraloch Östeuropa i dag är på väg bort från i full karriär därför att den har lett till kaotisk eko nomi och dåliga förhållanden på arbetsmarknaden inkl. urusel arbetsmiljö. Svara på det, Bo Nilsson! Sedan vill jag göra en kort kommentar beträffande de 25 miljarderna i relation till omvärlden. Både Bo Nilsson och jag har i arbetsmarknadsutskottet sett det diagram som visar att Sverige beträffande de samlade kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken ligger ungefär i mitten bland de europeiska länderna. Det är inte kostnaderna som särskiljer Sverige från andra länder, utan det som skiljer oss i Sverige från andra länder är att vi vidtar aktiva åtgärder och har färre människor i öppen arbetslöshet. Men när det gäller de samlade kostnaderna ligger Sverige gott och väl på samma nivå som merparten av länderna ute i Europa. Jag tycker att det är viktigt att ha den distinktionen klar för sig.
Herr talman! Bo Nilsson kittlade vår nyfikenhet genom att säga att han egentligen hade tänkt göra en stor analys av hur eländigt det var i början av 80-talet och hur fantastiskt bra det är nu i början av 90-talet. Nu föll han inte för den frestelsen, och vi fick inte reda på vad som låg bakom ett sådant påstående. Bo Nilsson talade om de aktiva insatserna. Det är ingenting originellt i det. Vi har ju under 20-25 år varit överens om att arbetslinjen skall hävdas. Den linjen har folkpartiet drivit både i opposition och då vi hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken i regeringsställning. Bo Nilsson säger förnöjt att det nu när socialdemokraterna styr är oändligt mycket bättre. Jag tror att Bo Nilsson möjligen är inne på fel betänkande. På s. 1 och 2i finansutskottets betänkande 40, som vi just nu behandlar, skriver nämligen Bo Nilssons socialistiska vänner att vi har en låg tillväxt och att den är klart lägre än genomsnittet för Västeuropa. Det står också att vi har en hög inflation och att det är risk för kostnadskris och att svenskt näringslivs konkurrenskraft därmed försämras. Dessutom står det att sparandet är för litet för att tillgodose de behov som finns av investeringar i näringsliv, infrastruktur och bostäder. Läs detta Bo Nilsson! Så var det alltså med detta ”oändligt mycket bättre”. Bo Nilsson anser att det bör skapas fler arbetstillfällen för de handikappade. Det är ju detta som vi har hävdat när vi i våra förslag har tagit upp flexibla lönebidrag, fler platser inom Samhall och flyktingars möjligheter att få jobb snabbt. Bo Nilsson erkänner litet senare att arbetslösheten för just flyktingar och handikappade är besvärande hög. Men så blir han så ängslig för att vi inte kan gå med på nya byråkratiska utgifter. Vi säger att det är viktigt att man skapar ett regelsystem som inte som det nuvarande hindrar flyktingar och arbetshandikappade att få arbete. På den punkten har, såvitt jag förstår, folkpartiet ställt sig bakom finansministerns linje. Han säger: Nu har vi inte mer pengar till reformer utan nu skall vi ha fler reformer för pengarna. Jag har uppfattat det som att finansministern hyser stor sympati för folkpartiets uppläggning men Bo Nilsson sitter fortfarande fast i det gamla byråkratiska, kanske skall jag säga socialistiska och dogmatiska mönstret som innebär att man skall ha ett trögt regelsystem och att man skall anslå en massa miljoner för att försöka förklara hur detta skall hanteras. Folkpartiet ansluter sig på denna punkt till finansministerns linje och avvisar Bo Nilssons uppläggning.

Herr talman! Analysen av situationen på arbetsmarknaden i Sverige jämfört med andra länder och av skillnaden mellan början av 80-talet och början av 90-talet skulle jag kunna göra mycket lång, och det skulle vara mycket intressant. Men jag skall avstå nu från att göra en sådan. Jag skall bara ge ett litet exempel. I Landskrona, där jag bor, kan man över sundet se över till Danmark in till Köpenhamn. I Danmark är 10 96 av befolkningen arbetslös. I Köpenhamn är var åttonde person arbetslös. Det kan ju inte bara bero på sundet, det måste vara skillnad på politiken. Det är nog på det sättet att vår arbetsmarknadspolitik är lyckad. Jag blev därför litet förvånad över Sonja Rembo. Hon sade att den låga arbetslösheten berodde på att vi har så aktiva åtgärder. Men det var ju precis det jag ville höra, nämligen att det är tack vare den politik som vi har fört under 80-talet som siffrorna är så bra. Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om och stolta över det och gå ut och presentera detta. Jag vill också ta upp arbetslivsfonden. Jag tror att den här fonden kommer att visa så bra resultat att de borgerliga så småningom, som så ofta, kryper till korset och accepterar och t.o.m. talar om att ni deltog när detta beslut fattades. Jag tror att slutresultatet som vanligt blir detta. Jag vill till sist önska mina meddebattörer, eller motdebattörer, en glad och trevlig sommar och tacka för debatten.
Herr talman! Bo Nilsson, jag sade att kostnaderna för den svenska arbetsmarknadspolitiken ligger ungefär på samma nivå som kostnaderna ute i Europa. Det är alltså ingenting märkvärdigt med detta. Men kostnaderna är så fördelade att de påverkar statistiken över arbetslösheten i Sverige. Jag tycker att Bo Nilsson något borde ha kommenterat de siffror som statsministern hade med i sitt skrivna anförande. Dessa siffror visar att 615 000 människor är utslagna och har sin försörjning via socialförsäkringssystemet. Till dessa människor kan vi lägga 120 000 deltidsarbetslösa. Det är siffror som jag har fått från AMS. Vi börjar alltså närma oss en miljon människor som inte har en fast fot på arbetsmarknaden och som inte på något sätt kommer in på den eller som är utslagna eller delvis utslagna. Nu säger Bo Nilsson att det är 160 000 deltidsarbetslösa som kostar bortåt en miljard kronor. Det är möjligt. Ännu närmare miljoner kommer vi. Jag tycker att Bo Nilsson ändå hade kunnat kommentera detta. Jag har ett förträffligt pressmeddelande från arbetsmarknadsstyrelsen som visar just hur människor befinner sig i en rundgång mellan korta vikariat, deltidsarbetslöshet och arbetslöshet. Det sägs att detta bara är toppen av ett isberg. AMS konstaterar att kommuner och landsting inom t.ex. vård och omsorg praktiskt taget har monopol när det gäller vissa yrken. Det kan förklara att anställda inom vården är mycket mindre benägna att byta arbetsgivare än anställda inom administrativt eller kommersiellt arbete. Deltidsar betslösheten är i stor utsträckning en följd av otillräcklig efterfrågan på arbetskraft. Detta visar det som vi hela tiden har sagt, nämligen att den svenska arbetsmarknaden faktiskt fungerar mycket sämre än vad regeringen hittills har velat medge. Men i promemorior som har kommit från arbetsmarknadsdepartementet framkommer sanningen. Sanningen är uppenbar för regeringen, även om regeringen inte för ut den och drar de riktiga politiska slutsatserna av den. Det är nämligen att lösa upp de offentliga monopolen, avreglera arbetsmarknaden, skapa bättre möjligheter för människor att finna en plats i tillvaron, hjälpa flyktingar och handikappade — just genom avreglering och genom att ge dem en chans att satsa på sig själva —, att införa det flexibla lönebidraget som vi har yrkat på i jag skulle tro tio år i denna kammare. Nu säger Bo Nilsson att ett sådant kanske är på väg. Men ni har haft tio år på er! Så länge har förslaget legat på ert bord. Varför har ni inte gjort något åt det? Nu skall det fortsätta att utredas och donas. Det går. Ni är senfärdiga för att ni har en felaktig verklighetsanalys.
Herr talman! Jag vill kortfattat åter ta upp Bo Nilssons resonemang om att det nu är mycket bättre. Bo Nilsson har inte sagt emot mig beträffande det som står i finansutskottets betänkande. Det skall jag hålla honom räkning för. Regeringen erkänner problemen, det behövs åtgärder. Från folkpartiets sida har vi varit beredda att ställa oss bakom sådana åtgärder. Jag tror att sådana långsiktigt kommer att vara bra. Bo Nilsson säger också att man skall titta över sundet mot Köpenhamn och Danmark där det är förskräckligt. Med svenska ögon är det förskräckligt. Men detta beror på att man i Danmark inte har valt arbetslinjen, som vi i Sveriges riksdag har varit nästan helt överens om. Egentligen var det inte så originellt att säga det. Men ett sådant påstående är helt riktigt. Samtidigt som jag självfallet önskar Bo Nilsson en god sommar ber jag honom att fundera litet grand på varför man skall behöva vara så halsstarrig och t.ex. vägra östeuropeiska ungdomar att få ett sommarjobb i Sverige, vilket skulle lindra vår vårdkris. Är det inte märkligt att en regering som kallar sig progressiv, handikappvänlig och arbetslinjeorienterad säger att det inte går för sig? Man har talat med Facket och Facket ser inte ut att gilla det. Jag tror att det finns anledning att fundera på varför det skall behöva vara så i ett samhälle där vi borde kunna hantera frågan klokare. Ta någon stund, Bo Nilsson, och tala med arbetsmarknadsministern så att vi på denna punkt får en bättre ordning: mindre byråkrati och mer reformer för pengarna.

Herr talman! Vid den här tiden på dagen, riksmötets näst sista, vill jag bara till herr talmannen säga att när jag ser Arne Andersson i Gamleby huka i sin bänk verkar det som om han är rädd, men det behöver han inte vara. Jag tänker nämligen frångå min vana och inledningsvis berömma regeringen en liten smula. Frågan om den kommunala ekonomin är ju grundligt penetrerad i betänkandet, och den var för endast ett par år sedan föremål för ett par stora debatter i samband med förändringarna i det kommunala skatteutjämningssystemet. Vi moderater var då mycket kritiska mot det framlagda förslaget, och det känns därför glädjande att en utredning nu tillsätts med uppgift att se över kommunernas finansieringskällor. I direktiven till den nya kommunalekonomiska utredningen förutsätts att de specialdestinerade statsbidragen så långt som möjligt skall ersättas med bidrag som fördelas efter generella principer. Vidare har utredningen i uppdrag att redovisa en eller flera lösningar som innebär att kommunernas och landstingens verksamhet kan finansieras inom ramen för en total kommunal utdebitering om högst 30 kr. Dessa förslag skall kunna träda i kraft 1993, och det tycker vi moderater förstås är bra. Det har vi önskat länge. Synd bara, Arne Andersson, att det inte blev för några år sedan. Vi var då i en debatt nästan överens. Under de två kommande åren, 1991 och 1992, alltså de år som ligger emellan innevarande år och det år när utredningens förslag skall träda i kraft, får kommunerna inte höja skatten över 1990 års nivå. Det blir alltså ett kommunalt skattestopp. Däremot får skatteväxlingar ske — skatteförskjutningar i samband med att uppgifter omfördelas mellan exempelvis kommun och landsting. Detta är ytterligare ett av de moderata förslag som socialdemokraterna under årens lopp kritiserat mycket starkt, men som nu har befunnits vara riktiga och föreslås bli genomförda. Naturligtvis tycker vi att också det är bra. Men, herr Arne Andersson i Gamleby, nog med berömmet. Naturligtvis tycker vi moderater att det är bra att vi får stöd för våra förslag. Men trots detta har vi en del synpunkter på det nu föreliggande förslaget inför år 1991 för kommunernas del. Det är ju så — det har vi hört tidigare i dag — att Sveriges ekonomi befinner sig i ett mycket bekymmersamt läge. Problemen blir allt värre månad för månad, och inte minst gäller det inom kommunsektorn. Årets underskott i kommunernas finansiella sparande beräknades i budgetpropositionen till 14 miljarder kronor, men nu förutsätts i kompletteringspropositionen att det blir över 20 miljarder kronor. Den främsta orsaken är den lönerörelse som för innevarande år resulterat i löneökningar som vida överstiger både vad kommunernas ekonomi och samhällsekonomin i allmänhet tål. Beräkningen baseras på en antagen kommunal volymökning om 1,5 96. Med stöd av tidigare erfarenheter kan man befara att volymökningen inte kommer att stanna vid denna nivå. Vi vet att så har blivit fallet år efter år. Sparandeunderskottet riskerar således att bli ännu större. Regeringen tycks nu inse att volymökningen inom kommunsektorn framöver mycket kraftigt måste begränsas. Enligt vår uppfattning är dock nu situationen sådan att volymökningen helt måste upphöra. Ett annat område där regeringen också följer oss moderater i spåren gäller uppfattningen om den kommunala produktivitetsutvecklingen. Även regeringen tycks nu ta allvarligt på den negativa produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn. Vi ser med tillfredsställelse att regeringen nu anser att en produktivitetsförbättring på 2 20 per år är en rimlig och nödvändig målsättning för den kommunala sektorn. Jag vill bara tillägga: Vad var det vi sade? Kommunernas i särklass största utgiftspost utgörs, som jag tidigare framhöll, av lönekostnaderna. I den preliminära personalbudgeten beräknas dessa för 1991 stiga med 4,5 96, alternativt 7,5 90. Med tanke på att den föreslagna skatteomläggningen kommer att genomföras inom ramen för ett oförändrat, eller t.o.m. ett ökat skattetryck förefaller även den högre procentsatsen att vara tilltagen i underkant. Moderata samlingspartiets förslag till skattereform innebär, som tidigare nämnts, en betydande sänkning av skattetrycket. Det blir därmed också möjligt för arbetsmarknadens parter att ta hänsyn till detta i löneförhandlingarna för 1991 och de följande åren. Detta innebär att lönekostnaderna för kommunsektorn kan hållas nere samtidigt som löntagarna får ökade disponibla inkomster. Med moderaternas skattepolitik bör lönekostnadsökningarna kunna begränsas. Om de begränsas med 3 procentenheter i förhållande till regeringens politik, vilket vi tycker är rimligt, kan kommunernas utgifter minskas med 6 miljarder kronor. Om vårt förslag vinner bifall föreslår vi att transfereringarna till kommunerna minskas med 4 av de 6 miljarderna för 1991. Detta bör ske genom en minskning av det av oss tidigare föreslagna klumpbidraget till kommunerna. Ett av de största problemen för kommunerna är den statliga styrningen. Enligt vår uppfattning måste den statliga styrningen av kommuner och landsting avvecklas. Det har vi tidigare krävt vid ett flertal tillfällen. Även regeringen har fört fram liknande tankegångar, nu senast i kompletteringspropositionen. Men den avreglering som har skett har dess värre endast marginellt ökat kommunernas handlingsfrihet utan att lösa problemen. Vi anser att redan nästa år bör flertalet specialdestinerade statsbidrag till kommuner och landsting omvandlas till ett allmänt kommunalt bidrag, som fördelas mellan kommunerna på ett med de specialdestinerade statsbidragen ekonomiskt likvärdigt sätt. Neddragningarna av det statliga stödet till kommuner och landsting kan sedan ske över detta allmänna bidrag. Det är ett gammalt moderat krav, herr talman, att skatteunderlaget för fysiska personer skall utgöra skatteunderlaget för den skattefinansierade delen av kommunens verksamhet. Rundgång av bidrag och avgifter mellan stat och kommun måste undvikas. Därför skall inte några statliga avgifter på skatteunderlaget få förekomma. Ett system där kommunerna betalar in skattepengar till staten, som sedan i sin tur betalar tillbaka dem i form av riktade bidrag, är inte bara opraktiskt utan leder också till fördyringar och urgröpning av den kommunala självstyrelsen. Skatteutjämningsavgifter är i praktiken en statlig kommunalskatt, som fastställs av staten och får betalas av kommunens invånare oavsett de ekonomiska förutsättningarna. Skatteutjämningsavgiften bör därför avvecklas i sin helhet, även den särskilda skatteutjämningsavgiften, den s.k. Robin Hood-skatten. Den innebär ju att många kommuner påförs en progressiv avgift. Det är emellertid kommunens invånare och skattebetalare, inte kommunen själv, som betalar den särskilda skatteutjämningsavgiften. Invånare med låga inkomster i kommuner som drabbas av Robin Hood-skatten kan därigenom få betala utgifterna för invånare med höga inkomster i andra kommuner. I Robin Hood-kommunerna är det de facto staten och inte kommunen som fastställer kommunalskattens storlek. Detta, herr talman, strider mot den kommunala självstyrelsen, och vi moderater avvisar bestämt ett sådant system. För att ytterligare understryka våra synpunkter på detta kommer jag att begära votering på denna punkt. Våra förslag innebär, herr talman, sammantaget inga försämringar för kommunsektorn. Tvärtom innebär vår samlade politik en förstärkning av kommunsektorns ekonomi med ca 2 miljarder kronor om vår politik fullföljs. Därutöver kommer de dynamiska effekterna av sänkta skatter, brutna kommunala monopol samt rationaliseringsvinster vid en övergång till ett generellt statsbidragssystem, om förslagen genomförs, att ha en positiv effekt på kommunernas ekonomiska situation. Härigenom skapas också reella förutsättningar för sänkta kommunalskatter, vilket enligt vår mening bör prioriteras när den statliga inkomstskatten sänkts i enlighet med vårt förslag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och nr 20 till finansutskottets betänkande nr 29 om den kommunala ekonomin.
Herr talman! I detta kommunalekonomiska betänkande finns i princip tre nyheter: ett kommunalt skattestopp, en ny s.k. avräkningsskatt och en ny utredning om skatteutjämningssystemet och statsbidragen i allmänhet. Den kommunala utredningen är efterlängtad av folkpartiet. Vi har i riksdagen sedan många år krävt att statsbidragen skall läggas om. Den otidsenliga detaljstyrning som finansministern nyligen kallat dagens statsbidragssystem skall bort. Bidragen skall göras mer generella. En sådan utveckling har skett i våra nordiska grannländer för flera år sedan, och det är hög tid att det sker även i Sverige. Utredningen har fått ganska vidsträckta direktiv. Däremot tycks de kommunala monopolen fortfarande vara starkt omhuldade av socialdemokra terna. I utredningsdirektiven talas mycket om förnyelse och omprövning, men inte ett ord om privata alternativ. Det verkar som om socialdemokraterna helt enkelt inte vågar ta strid med t.ex. de kommunalanställdas fackliga organisationer. Då blir det också tyvärr bara en halv förnyelse. Utredningsdirektiven liksom utredningens majoritetstext bygger på en kommunal expansion på 1 96 per år framöver. Jag har ingenting att invända mot siffran i sig, men jag anser att socialdemokraterna har gjort fel avvägning när de säger att primärkommunerna skall få växa snabbare än landstingen. Jag anser nämligen att sjukvården bör tillhöra den mest prioriterade verksamheten. Jag gissar att socialdemokraterna har gjort nedvärdering av sjukvården därför att de vägrar släppa fram privata alternativ inom barnomsorgen. Då kommer de att kräva så mycket resurser till kommunala dagis att nästan inget blir över för sjukvården. Detta är ännu ett exempel på hur ett dogmatiskt motstånd mot privata alternativ och konkurrens försämrar välfärden. Jag vill fråga Arne Andersson i Gamlebysom liksom jag sitter i den kommunalekonomiska kommittén — om han där vill verka för att statsbidragen utformas så att privata och kommunala alternativ får samma villkor? Vill han ha konkurrens på lika villkor eller vill han även framöver gynna offentlig egen regi? Om man skall kunna tillgodose medborgarnas rättmätiga krav på god service samtidigt som kommunalskatten ligger stilla, måste staten avstå från att lägga på kommuner och landsting onödiga arbetsuppgifter. Och kommunerna måste också våga säga ifrån. Detta borde sannerligen inte vara något att tvista om. Icke desto mindre har folkpartiet varit tvunget att reservera sig på en egentligen onödig punkt. Det är nämligen så att kommunerna gör upp en massa planer av skilda slag. Många av dessa är enligt min åsikt fullständigt onödiga. När nu regeringen äntligen vågar säga att regelstyrningen skall minska, borde man kunna ta ett steg till och säga att kommunerna sjäva får avgöra vilka planer de vill göra, på vilka områden, hur ofta och när. Men, ack nej, nytänkandet hos socialdemokraterna sitter uppenbarligen mycket löst. Skrapar man på ytan är det samma planeringsmentalitet som finns kvar. Herr talman! Både det kommunala skattestoppet och den s.k. avräkningsskatten är en följd av skattereformen. Skattestoppet är till för att hindra att det händer 1991 och 1992 som har hänt i år, nämligen att höjda kommunalskatter delvis äter upp sänkningen av den statliga inkomstskatten. För att undvika detta är skattestoppet nödvändigt. Avräkningsskatten har väckt en hel del diskussion och opposition. Bl.a. har Kommunförbundet presenterat beräkningar som påstås visa att i stort sett alla kommuner förlorar. Detta är fel. Det är glädjande att kommunförbundets ordförande nu tycks inse detta och acceptera den valda tekniken. Syftet är ju att kommunerna varken skall tjäna eller förlora på reformen. Det är naturligtvis svårt att bedöma exakt hur avräkningsskatten slår många år i framtiden. Om effekterna skulle bli att kommunerna förlorar skall frågan tas upp i den kommunalekonomiska kommittén. Man kan också notera att finansutskottet på förslag av folkpartiet gör ett tillkännagivande till regeringen just på denna punkt. Utskottet säger nämligen att en korrigering av avräkningsskatten kan komma att bli nödvändig om den åsyftade neutraliteten inte åstadkoms med de åtgärder som nu riksdagen nu föreslås fatta beslut om. Det gäller framför allt storleken av de dynamiska effekterna efter själva genomförandet av skattereformen. Självklart bör då även kommuner och landsting få sin del av dessa dynamiska effekter. På denna punkt skulle jag vilja fråga Ivar Franzén från centerpartiet vad centern menar när man skriver i sin motion att neutraliseringen mellan stat och kommun skall ge ett så korrekt utfall som möjligt för den enskilda kommunen eller landstinget inom ramen för ett generellt avräkningsförfarande. Detta är faktiskt helt ologiskt. Om avräkningsförfarandet är generellt kan det inte bli korrekt i varje enskild kommun, och om det skall vara korrekt i varje enskild kommun kan det inte vara generellt. Då krävs en särskild avräkningsskattesats för varje enskild kommun och landsting i Sveriges land. Faktum är, Ivar Franzén, att då missar man också den önskvärda effekten av de nya momsreglerna, nämligen att det skapas likvärdiga förhållanden mellan egenregi och upphandling. Detta har bl.a. småföretagen i Sverige hett eftertraktat under många år. Jag trodde centerpartiet gillade småföretag, men det är kanske inte alltid så viktigt. I betänkandet föreslås också en kraftig höjning av den s.k. Robin Hoodskatten. Effekten kan t.ex. bli, som Rune Rydén sade, att invånare med låga inkomster i kommuner som drabbas av Robin Hood-skatten tvingas betala utgifterna för invånare med höga inkomster i andra kommuner. Tycker verkligen Arne Andersson att detta är rättvist? Folkpartiet tycker inte det, utan vi anser att Robin Hood-skatten skall avskaffas. Herr talman! Jag instämmer självklart i alla folkpartiets reservationer, men jag yrkar bara bifall till nr 2 och 20.

Herr talman! Alldeles i början fick jag nästan en känsla av att Rune Rydén höll på att överta regeringsmakten. Han var så positiv att det verkade som om han stod bakom hela betänkandet. Men det är roligt med litet varianter och litet öppenhet och även ett berömmande ord när det är möjligt. När det gäller inriktningen av den kommunala ekonomin är det uppenbart att vi har att utgå ifrån den ansträngda ekonomi som kommunerna nu har. Den är i mångt och mycket en produkt av en mängd pålagor och indragningar från kommunerna. Om vi ser framåt måste det alltså bli ett absolut stopp för pålagor och överflyttning av verksamhet till kommunerna om de inte samtidigt får en fullgod finansiering. Men kommunernas ekonomi i framtiden är självfallet avhängig av hur vi kan effektivisera, åstadkomma de rätta förändringarna och skapa den förnyelse som gör att man kan få mer för pengarna. Denna utveckling är mycket spännande, och vi kunde ägna mycken tid åt den här i dag, men eftersom jag inte skall tala i 15 minuter, som jag hade anmält mig för, avhåller jag mig från att säga mera just i den frågan. Den kommunala skatteutjämningen är viktig, och den frågan har vi i centern drivit i många år. Vi är mycket positiva till huvuddragen i den kommunalekonomiska utredningen. Ur den kan komma en produkt som hjälper kommunerna att lösa en del av de bindningar som i dag finns i den kommu nala verksamheten. Genom mer generella statsbidrag kan kommunerna få möjligheter att utnyttja de lokala förutsättningarna och själva dra nytta av den skicklighet och den förtänksamhet som kommunalmännen kan tillskrivas. Det kommunala skattestoppet har tidigare här anförts som en positiv nyhet, men centern har en helt annan mening. Med den utformning som det har fått överensstämmer det inte med grundlagen. Det är icke effektivt. Det löser inga problem. Det hör snarare till en kommandoekonomi, som moderaterna ibland pratar om, men som de inte brukar stå bakom. Det är ett misstroendevotum mot de kommunala företrädarna. Den ekonomiska situationen i kommunerna har till stor del sin orsak i dåligt analyserade och dåligt genomtänkta riksdagsbeslut, och nu straffas kommunerna med ett skattestopp. Det är nästintill oanständigt. Ja, Anne Wibble, vi i centern anser att det är viktigt att försöka klara ut de ytterligare skillnader som uppstår mellan kommuner genom effekterna av skattereformen. Samtidigt är vi medvetna om att det inte är möjligt att göra en exakt avräkning för varje kommun. Det får finnas vissa begränsningar i generaliseringen, men det är ytterst viktigt att sådana regler införs som skapar största möjliga rättvisa mellan kommunerna. Det är så lätt för oss att sitta här och se på medeltal och därmed tycka att vi har uppnått rättfärdighet, men så kan det inte upplevas ute i de enskilda kommunerna, utan de måste ha ungefär samma resurser som tidigare om detta skall vara möjligt. Sedan vet Anne Wibble lika väl som jag att det ändå kommer att krävas en viss balansering med extra skatteutjämningsbidrag. Småföretagarna är alltid lika viktiga för centern, och vi värnar helhjärtat om dem. Det är fel, Anne Wibble, att ta fram kommunernas momsredovisningsskyldighet som en stor sak i detta sammanhang. Vi har inte motsatt oss detta, men man skall vara medveten om att det skapas en rad nya, svåra problem när det gäller redovisning av momsen inom kommunerna, nya gränsdragningar, nya, olika placeringar och projekt osv., som inte till alla delar — jag lovar detta — kommer att vara till fördel för småföretagarna. Vi har ändå sett detta som någonting som vi bör och kan acceptera. När det gäller avräkningsskatten är jag förvånad över att utskottet skenar i väg, trots att man vill ge regeringen till känna att en ändring måste göras. Utskottet fastställer avräkningsskatten för ett antal år, trots att man erkänner att beslutsunderlaget är dåligt. Vore det inte bättre att, som vi föreslår, begränsa sig till att fastställa avräkningsskatten för 1991 och sedan skaffa fram det beslutsunderlag som behövs för att riksdagen verkligen skall kunna fatta ett beslut som har en chans att stå sig under den period som avses? Det går inte att ständigt göra på detta sätt. Det gäller t.ex. investeringsavgiften för Göteborg, där man fattar ett beslut — väl medveten om att detta snabbt måste ändras — och senare under samma riksmöte måste upphäva beslutet. Det är inte någon bra tradition att hantera viktiga frågor på det sättet. Det kostar massor av pengar ute i näringslivet och skapar osäkerhet. Jag skall bara kort och gott nämna att vi har gjort en markering när det gäller det extra skatteutjämningsbidraget, med anledning av de trassligheter som socialdemokraterna har ställt till med ute i kommunerna vad beträffar satsningen på inhemska bränslen. Riksdagen har ett alldeles speciellt ansvar, och detta bör på ett särskilt sätt beaktas vid fördelningen av det extra skatteutjämningsbidraget. Vi vill självfallet, som alltid, minska regelsystemen för kommunerna, då vi tror på kommunernas kompetens. Vi menar också att det är viktigt att genomföra den kostnadsanalys som vi föreslår tillsammans med moderaterna och folkpartiet, innan kommunerna åläggs nya uppgifter, så att vi vet vad vi beslutar om. Självfallet står vi i centern bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall enbart till reservation 5.

Herr talman! Jag kan inte undgå att kommentera Ivar Franzéns svar på min fråga, då det var mycket otillfredsställande. Om man i dag har ett orättvist, inkorrekt och ineffektivt system och ändrar på det, och Ivar Franzén säger att utfallet i princip ändå blir detsamma, bevarar han ju konstigheterna i dagens system. Det är precis det som vi vill undvika. Vi vill nämligen skapa ett system, bl.a. genom förändringar i mervärdeskattereglerna, som är mera neutralt till valet mellan egenregi i kommunal verksamhet och extern upphandling från vanliga, privata mindre och medelstora företag. Detta går tyvärr inte att åstadkomma med Ivar Franzéns lösning.
Herr talman! Anne Wibble blandar glatt äpplen och päron. Vår målsättning är mycket klart deklarerad, nämligen att de förändringar som sker genom skattereformen skall vara neutrala vad beträffar kommunernas resurser. Det är alltså ett krav som tillkommer, utöver de krav som vi tidigare har ställt att skatteutjämningssystemet skall förbättras. De kraven kvarstår naturligtvis, men vi kräver också att man så långt som möjligt ser till att kommunerna inte får nya svårigheter beroende på skatteomläggningen. Vi har accepterat den nya momsredovisningen för kommunerna, men jag kan aldrig för mitt liv se att detta är någon stor sak för småföretagarna, som gör att deras konkurrenskraft förbättras. Det kommer att uppstå nya gränsdragningsproblem — det kan Anne Wibble lätt konstatera om hon går ut i verkligheten och ser på den kommunala verksamheten.
Herr talman! Vänsterpartiets ståndpunkter i fråga om den kommunala ekonomin och betydelsen av social rättvisa är väl känd här i riksdagen. Vi bara konstaterar att den kommunala sektorn har ett betydande underskott, och vi vill för vår del föra över resurser till kommunerna, så att verksamheter inom framför allt vård och omsorg samt skola och service säkras. Politiken enligt de föreliggande förslagen innebär en alltför låg volymtillväxt och kommunalt skattestopp. Skattereformen skall också ha neutralitet. Vi från vår sida föreslår då att skattereformen inte skall ha den neutraliteten. Kommunsektorn behöver resurser, framför allt för att hävda de sociala målen. Vi säger också att det behövs ett tillskott redan den här hösten för att till viss del sanera kommunernas ekonomi och föreslår 5 miljarder. Vi är som sagt heller inga vänner av höjda kommunalskatter, men ett två årigt kommunalt skattestopp kan slå väldigt snett. Därför har vi också yrkat avslag på det. Vi är dessutom vänner av att de uppgifter som den offentliga sektorn har utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vi är för varje åtgärd som syftar till detta, men vi är inte för idéer som hämtas från det privata näringslivet och nästan direkt överförs på den offentliga verksamheten. Offentlig verksamhet kan ju inte rationaliseras på samma sätt som produktionen av varor, där man kan lägga ner verksamheter som är olönsamma. Vi kan inte lägga ner sociala behov eller låta bli att tillfredsställa dem, utan de måste få kosta. Om vi inte värnar om den sociala delen i den offentliga sektorn, då närmar vi oss tvåtredjedelssamhället. Det är utifrån de utgångspunkterna som vi ställer våra förslag. Vänsterpartiet står bakom alla reservationer som jag har avgivit i utskottet, men jag nöjer mig med att nu yrka bifall till reservationerna 6 och 9.

Herr talman! Vi är inne i en period där man säger sig värna om det lokala. Kommunerna får en lång rad nya arbetsuppgifter, och man talar varmt för det kommunala inflytandet i alla möjliga former. Men att kommunerna har förmågan att ta ekonomiskt ansvar, anser uppenbarligen inte en majoritet i finansutskottet. På annat sätt är det svårt att tolka dess vilja att driva igenom ett skattestopp för kommunerna. Kommunalt skattestopp innebär ju stopp för kommunernas möjligheter att lösa de uppgifter som de har ålagts. I debatten har man förfasat sig över att den kommunala verksamheten ökar snabbare än vad riksdagen i sin allvishet har beslutat. Samtidigt har kommunerna fått ta hand om en lång rad uppgifter, och många nya väntar dem. Samtidigt har riksdagen under många år berövat kommunerna skattekällor. Det är en ganska absurd situation att man i ena ögonblicket vill stärka den kommunala demokratin och öka det kommunala inflytandet och i nästa ögonblick rycka undan den ekonomiska grunden för det inflytandet. Det är någon sorts Bror Duktig-attityd gentemot kommunerna som vi tycker är stötande. Det är precis som om det från Stockholms horisont inte skulle finnas någon tilltro till kommunalpolitikers förmåga att ta ett ekonomiskt ansvar. Jag har själv i många olika sammanhang jobbat kommunalt, och jag vet hur man i kommunerna verkligen sliter för att klara sin ekonomi, trots att man har förlorat skatteintäkter och man hela tiden får nya arbetsuppgifter. Kommunerna sliter också med att bli mera rationella. Det är sorgligt att det finns de som på något sätt föraktar detta. Nu skall vi få en skatteomläggning, och då skall det dras in medel till staten via de tänkta dynamiska effekterna, som ingen vet om de ens kommer att inträda. Det är egentligen en förbluffande metod att beskatta fiktiva framtida inkomster. Jag hyser en viss beundran inför den skattetekniska uppfinningen. Man kan ju undra vad som kommer i framtiden på det området. Vi tycker också att det är litet underligt att man på det här sättet arbetar för en rundgång av pengar. Först ger man kommunerna en massa bidrag i olika sammanhang, och sedan plockar man av dem pengar för någonting som man tror skall komma dem till del. Därför tycker vi att avräkningsskatten är väldigt egendomlig. Vi i miljöpartiet har förtroende för kommunpolitikernas vilja och förmåga. För oss är det rimligt att kommunerna i framtiden blir så självfinansierande som det över huvud taget går. Detta måste vara väldigt viktiga frågor för den kommunalekonomiska utredningen att arbeta med. Intill dess den är klar tycker vi att riksdagen skall avhålla sig från klåfingrighet visavi kommunerna och lugna sig i fråga om vad man håller på med. Frågan om avräkningsskatten tycker vi inte är helt enkel, med tanke på vad som står i regeringsformens 1 kap. 7§ andra stycket: ”Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.” Den föreslagna avräkningsskatten innebär ju att kommunerna tar in skatt för andra uppgifter än sådana som de har att sköta, ett slags kommunal beskattning för annans räkning. Jag kan inte se annat än att det står i strid med regeringsformen. Därför yrkar jag i första hand att ärendet återremitteras. För den händelse kammaren inte bifaller det yrkandet, yrkar jag i andra hand bifall till reservationerna 7 och 10.

Herr talman! Med hänvisning till de föregående inläggens exemplariska korthet skall jag också försöka begränsa mig, även om det kan vara svårt att avstå från en del bemötanden. Inledningsvis kan jag inte låta bli att anknyta till behandlingen av föregående betänkande, FiU40. Debatten i det ärendet avslöjade hur det står till med samverkan och vilka uppfattningar som finns inom oppositionen. Det var ju öppet gräl i princip, och det framskymtar också i det här betänkandet, om man skärskådar motioner och reservationer. Jag skall bara ta som exempel reservationerna som berör inriktningen av den kommunala ekonomin. Det redovisas inte helt öppet, men det framskymtar ändå att oppositionen inte kan samla sig. Moderaterna säger att tillväxten i kommunerna helt skall upphöra. Folkpartiet accepterar principen i propositionen om en procents årlig ökning av tillväxten men understryker kravet att barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården och allt det där — och så lägger man till ”m.m.” — skall vara på hög nivå. Folkpartiet säger vidare att det föreligger två problem när det gäller utvecklingen i kommunerna, och det är för det första avsaknaden av valfrihet och för det andra brister i service. Om det vore så väl att det fanns bara dessa två problem! De är många, många fler, och dem nämner man alltså inte — kanske gör man det i andra sammanhang men inte just här. Centerpartiet accepterar också propositionens inriktning och utskottets förslag om en enprocentig tillväxtökning men yrkar avslag på beslutade åtstramningspaket. Vänsterpartiet kommunisterna kommer som vanligt — har Hagberg gått ut? — med ett markant överbud. Här föreslår man att ca 5 miljarder skall på ett bräde i år överföras till kommunsektorn. Inte illa! Det skulle jag önska också egentligen. Jag tror att många ledamöter här i kammaren önskar att de kunde göra sådana charmanta utspel och sedan gå ut till väljarna och säga: Hurra, vad vi är bra, vi vill det och det! Tyvärr glömmer man alltid tala om att det finns en nota som skall betalas. Vänsterpartiet kommunisternas samlade överbud uppgår till många, många miljarder som man inte har finansierat. Naturligtvis kan man alltid komma med överbud när man slipper tänka på den delen. Rune Rydén inledde sitt anförande med att säga: ”Arne Andersson i Gamleby hukar i bänken. Han verkar rädd.” Nej, inte alls. Jag är inte rädd för Rune Rydén precis, men jag är faktiskt oroad av oppositionens överbudspolitik, och däri inräknar jag också moderaterna, när de säger att om riksdagen accepterar det moderata skatteförslaget så tillförs kommunerna 4 miljarder. Det är ett reptrick! I övrigt struntar man också i att redovisa den verkliga bakgrunden och överbuden i det samlade moderata budgetalternativet. Herr talman! I ett läge då samhällets ekonomi tenderar att utveckla obalanser inom flera områden är det självklart att regeringen inte kan avstå från att framlägga förslag som också påverkar den ekonomiska situationen i kommuner och landsting. Den ekonomiska omslutningen i kommuner och landsting omfattar ca 300 miljarder. Det motsvarar en femtedel av bruttonationalprodukten. Uppgiften har jag hämtat i budgetpropositionen. Man kan då också jämföra med statens budget på ca 400 miljarder. Det är klart att man i ett samhällssystem inte kan avstå från att i någon mån styra sådana ekonomiska resurser, speciellt inte i besvärande ekonomiska lägen. Det har alltid varit så, och det kommer alltid att vara så. Samtidigt bemödar sig en del politiker om att gnälla över att det nu förhåller sig på det sättet. I verkligheten måste varje ärlig politiker medge att det måste finnas ett grepp över den totala samhällsekonomin. Jag vill i detta sammanhang erinra om att utskottet i april i år, i sitt betänkande FiU20, ställde sig bakom de förslag till minskning av tillväxten i den kommunala konsumtionen som föreslogs. En annan viktig fråga där utskottet delar regeringens uppfattning är förslaget om åtgärder för att effektivisera den kommunala verksamheten och i samband därmed självfallet också öka produktiviteten inom sektorn. I budgetpropositionen aviseras en parlamentarisk utredning, som skall göra en samlad översyn av kommunernas finansieringskällor och de statliga transfereringarna till kommunerna. Den utredningen är nu tillsatt, och den har också haft sitt första sammanträde. Direktiven för kommittén är omfattande, och i princip kan man urskilja fyra huvudlinjer. Kommittén skall framlägga förslag om hur man totalt skall finansiera den kommunala ekonomin. Den skall framlägga förslag om skatteutjämningssystemet och hur det bör förändras. Det är ganska markant att Rune Rydén säger att man redan nästa år skall göra förändringar i det sammanhanget. Rune Rydén har inte tid att vänta ens till dess att man har fått en övergripande utredning om hur man skall klara den resterande delen. Kommittén skall vidare undersöka vilka förändringar som behöver göras för att reglera effekter och annat som uppstår när man genomför reformer av olika slag. Utredningen skall arbeta snabbt och lägga fram förslag redan i oktober nästa år. Sedan följer en sedvanlig remissomgång. Det är en omvälvande historia, och jag tror att det finns många avsnitt som kommer att blir föremål för överväganden i kommittén. Om nu kommittén också skall framlägga synpunkter på möjligheterna att hålla den kommunala utdebiteringen inom rimliga nivåer — angivet till 30 kr. — måste man självfallet titta på alla möjliga alternativ. Valet mellan dem tror jag måste hållas öppna till dess att utredningen är klar och man har underlag för att redovisa vad som är möjligt att göra för att tillförsäkra kommunerna intäkter. Skattereformen kommer naturligtvis att allmänt få effekter på kommunernas intäkter. Det är ju i och för sig positivt. Men hela tiden, från utredningsstarten och fram till nu, har man i princip varit överens om att reformen skall verka neutralt gentemot kommunerna. Därför föreslår man avräkningsskatten. Det är väl inte så märkvärdigt. I ett läge med stora bekymmer i samhällsekonomin och då man samtidigt, såvitt jag bedömer det, har ingått en överenskommelse om att skatteomläggningen skall finansieras, kan man ju inte börja plocka i olika hörn. Då går det ju inte att genomföra skattereformen. Jag förstår att det är populärt att framlägga förslag som går även i de här riktningarna, men det är inte särskilt realistiskt om man vill nå hyggliga slutresultat. Carl Frick yrkade om återremiss i detta avsnitt. Jag vet inte om han är ute och, som en del kallar det, cyklar. Men inte är det väl så att kommunerna tar ut någon särskild skatt i de här sammanhangen? Kommunerna får ju, Carl Frick, ökade intäkter på grund av skattereformens konstruktion. De ökade intäkterna återförs genom en konstruktion, avräkningsskatt, som kommunerna betalar till staten. Det är inget märkvärdigt med det. Kommunerna skall vara neutrala, och intäkterna skall regleras gentemot staten. Jag förvånar mig över vad Carl Frick här säger, men det är klart att det kan vara trevligt att efteråt säga att ”Vi tyckte att det var fel”. Jag tycker emellertid att detta är helt riktigt om man utgår från grunderna i skattereformen och de principiella överenskommelser som har träffats mellan kommunförbunden i de här sammanhangen även om det har förekommit en del olika uppfattningar om längden. Också detta förvånar mig litet grand. Det finns nämligen en del som säger att detta bara bör räcka ett år, men nästa vecka säger man att det är fruktansvärt, att kommunerna inte får någon framförhållning. I konsekvensens namn tycker jag att det är helt riktigt att man i ett sådant här sammanhang försöker vara långsiktig. I budgetpropositionen sägs det slutligen, att om detta inte slår rätt får man naturligtvis justera det. Vi får väl samtliga medverka till att bevaka detta. Herr talman! Vad Rune Rydén sade om reptricket skall jag inte ytterligare bemöta. Jag yrkar avslag på Carl Fricks yrkande om återremiss. Jag har i någon mån berört Anne Wibbles fråga om alternativ. Även om jag inte uttryckligen uttalade det, så menade jag att en allmän översyn av kommunernas möjligheter att klara sin ekonomi måste innefatta alla möjligheter av olika slag. Däri ingår naturligtvis alternativ till de möjligheter som kommunerna nu har. Jag vill fråga Anne Wibble om hon är medveten om att det inte är så många som startar barnstugor av modell Pysslingen och liknande uppe i Arvidsjaur, Muodoslompolo och vad dessa kommuner nu heter. Där kostar ju sådana barnstugor pengar — mycket mer per barn än vad sådana kostar exempelvis i Stockholm. Man måste se till att möjligheterna finns för alla medborgare i det här samhället. Ivar Franzén talade som vanligt om pålagor och indragningar. Vi har haft debatter om detta i ett antal år. Trots att summorna av transfereringar till kommunerna ökar talar man fortfarande om indragningar. Det är fel, och det erkänner en del politiker, men inte Franzén. Man har minskat den totala ökningen — det är sant. Men att då använda uttrycket ”indragningar” tycker jag är litet fel. Jag skall inte ytterligare bemöta Lars-Ove Hagberg, och det finns som sagt inte heller någon särskild anledning att kommentera det inlägg Carl Frick här gjorde. Herr talman! Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka avslag på återremissyrkandet. Jag tycker inte att Arne Andersson i Gamleby skall göra ett alltför stort nummer av de olika uppfattningar som finns i reservationerna. De som har andra uppfattningar än moderaterna kan snabbt bli förståndiga och anpassa sig till det moderata budskapet — allt enligt högt föredöme här i kväll. Sedan till det moderata reptricket. Jag vet egentligen inte vilket rep Arne Andersson var uppe och klättrade i. Det verkade som om han senare i sitt inlägg klättrade ner för repet och var nöjd med detta. Om Arne Andersson läser på s. 26 i finansutskottets betänkande och läser vår motion noggrant, kommer han att finna att vi med den moderata politiken fullt ut genomförd kommer att spara 6 miljarder kronor. 4 miljarder kronor av dessa medel innehålles, men den kommunala sektorn får en med 2 miljarder kronor ökad ram. Detta står i betänkandet, och det står i vår motion. Jag tycker att Arne Andersson borde ha läst detta. Försök att klättra upp efter repet, efter debatten! När det sedan gäller de specialdestinerade bidragen är det helt riktigt som Arne Andersson säger. Vi moderater vill redan från nästa år överföra så mycket som möjligt av de medlen till ett klumpbidrag. Vi anser nämligen att det brådskar när det gäller att förändra de specialdestinerade bidragen. Det står också klart angivet i direktiven till utredningen att man skall gå den vägen. Det har också klart framgått av olika undersökningar att de specialdestinerade bidragen hindrar kommunerna från att utveckla och förnya sin service. Här gäller det att snabbt ge kommunerna dessa möjligheter och också att ge kommunerna möjligheter att spara pengar.

Herr talman! Också jag yrkar nu avslag på Carl Fricks återremissyrkande, så att jag inte glömmer det. Jag vill fråga Arne Andersson i Gamleby följande. Om det ekonomiska underlaget i Avasjön, en mindre by i inre Västerbotten, bara räcker till för en sorts bensinstation eller en mataffär, anser Arne Andersson då att detta är skäl nog att förbjuda fler än en bensinstation och en mataffär i Umeå, där underlaget är större? Antagligen tycker Arne Andersson att det är en dum fråga. Den illustrerar hur dum socialdemokraternas negativa inställning till alternativ, mångfald och konkurrens inom den sociala tjänstesektorn är. Arne Andersson sade att det var litet dumt att fråga om man ställer upp på det ena eller det andra. Jag frågade inte det. Jag frågade om Arne Andersson tycker att det är bra med privata alternativ och om han är beredd att verka för att privata alternativ får samma villkor som kommunala alternativ eller kooperativa alternativ. Det skall gälla samma slags villkor för all verksamhet, även inom den sektor som omfattar sociala tjänster. Möjligen innehöll Arne Anderssons svar någon liten uppmjukning, men det var sannerligen inte någon entusiasm. Jag hoppas bara att Arne Andersson under sommaren får tillfälle att komma på litet bättre tankar.
Herr talman! Arne Andersson i Gamleby gjorde här många intressanta påståenden. Jag skall bara kommentera några. Arne Andersson klagade bittert över att oppositionen inte kan samla sig. Är inte socialdemokraterna ett lysande exempel på några som har svårt att samla sig, Arne Andersson? Jag skall inte trötta kammaren med att här räkna upp fråga efter fråga som ni socialdemokrater haft år efter år på er att samla er kring utan att ni har kommit fram till några ställningstaganden. Sedan till detta om att bjuda över och ge bidrag. Har Arne Andersson tänkt på att ni socialdemokrater i skattereformen, beroende litet grand på hur man räknar, bjuder 5-10 miljarder mer i bidrag, i rundgång, än vad vi centerpartister gör i vårt förslag till skattereform? Är detta inte att dölja att varje bidragskrona motsvaras av extra och högre skatt? Sedan till de 300 miljarderna i budgetomslutning i kommun och landsting. Socialdemokraterna kan inte låta bli att styra! Det är alldeles självklart att Arne Andersson i Gamleby och några till här uppe i Stockholm är de som det en gång för alla är givet att styra. Det sitter några tusen kommunala förtroendemän som är mycket närmare problemen och har större kännedom om hur dessa pengar bäst skall användas. De skall inte styra i en demokrati, utan det skall Arne Andersson och några stycken till i Stockholm göra. Det är Arne Anderssons filosofi. Sedan till detta med styrning. Jag har tidigare här sagt att många av de problem som uppstår beror på för mycket styrning från detta håll, för många pålagor och ålägganden. Nu skall man rätta till detta med ytterligare styrning. Det bevisar väl om något hur litet vishet det finns i detta centrala hanterande. Det sägs att transfereringarna till kommunerna har ökat. Nej, det har de inte gjort realt och netto. Vad som först och främst tillkommit är att vi plockar medel från kommunerna. De bidrar själva i hög grad till att skapa resurser för skatteutjämningen, vilket de inte gjorde tidigare. Sedan har man en inflation att ta hänsyn till. Det var alldeles korrekt när jag påstod att det skett indragningar från kommunerna. Jag tycker att man går litet väl långt i omtanken om kommunerna. Företrädare för kommunerna ber: Låt oss undvika att fastställa avräkningsskatten för en längre period än år 1991. Låt oss sätta oss ner och räkna och få fram beslutsunderlag. Men då säger Arne Andersson till dessa kommuner: Det kan vi inte tillåta. Ni måste veta vad ni skall räkna med under de kommande åren, och därför måste vi, trots att ni ber om att vi inte skall göra det, fastställa avräkningsskatten. Det görs i all den vishet som Arne Andersson försöker ådagalägga på detta centrala plan. Jag tror mycket mer på kommunerna. Däremot tror jag faktiskt att Arne Andersson kan rätt mycket om kommunal ekonomi. Det gör mig ännu mer förvånad över alla dessa konstiga uttalanden.
Herr talman! Arne Andersson i Gamleby uttryckte sig mycket tydligt här när han sade att en avräkningsskatt är en skatt som kommunerna måste betala tillbaka till staten. Det står i grundlagen att: ”Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.” Nu levererar man in medel till någon annans uppgifter som skall skötas. Att man kommit överens med Kommunförbundet om detta gör inte saken bättre. Jag trodde inte att regeringsformen var dispositiv. Jag trodde att den var någonting som faktiskt gällde och som man inte kan förhandla bort, men det är tydligen fallet. Jag är i så fall utomordentligt förvånad över detta. Det hade jag inte väntat mig. Det finns all anledning att beakta vad som sägs i regeringsformen på den här punkten, så att man inte skenar i väg och gör någonting som är galet. Ivar Franzén uttryckte mycket väl den centralistiska tanke som är så stark i svenskt samhällsliv, att man faktiskt inte tror att kommunala vänner och partibröder ute i kommunerna kan och vill sköta ekonomin. Det är en mycket otäck storebrorsfilosofi som har brett ut sig. Man anar vad som skall komma i framtiden när andra storebröder skall bestämma över oss, de som kommer att finnas i Bryssel. Detta är en ganska logisk utveckling av ett förakt för de många människornas kraft och vilja att ta ansvar för sin framtid.
Herr talman! Jag talade om splittringen hos den politiska oppositionen. Nu säger Rune Rydén: Säg inte för mycket om det, de andra kan snabbt bli förståndiga! Det är väl bra. Jag har inget att erinra mot att Rune Rydén har en sådan uppfattning. Det kan säkert behövas i olika sammanhang. Men jag vidhåller, Rune Rydén, att det är ett reptrick när ni gör gällande att de förslag som ni moderater lägger fram om kommunernas ekonomi skulle innebära att man tar in totalt 6 miljarder kronor från kommunerna, och att av dessa skall 2 miljarder kronor föras tillbaka till kommunernas ekonomi. Det är ett reptrick! Ser man till ert totala budgetförslag är det underfinansierat i mycket stor utsträckning. Det är klart att man kan ta loss en viss bit och sedan säga: Här är vi bra. Men man måste se till den totala bilden. Jag vill erinra om att bakgrunden till att kommunerna medverkar i dessa sammanhang när det gäller den totala samhällsekonomin ligger ganska långt tillbaka i tiden. Kommuner och enskilda har hjälpts åt att arbeta bort ett enormt budgetunderskott. Det har alla fått vara med om, så ock kommunerna. Jag tycker att det är övermaga av oppositionens företrädare att ständigt framhäva detta problem som kommunerna har fått ta del av. Jag delar Ivar Franzéns uppfattning att kommunerna är väl medvetna om hur det står till. De är skickliga att balansera sina problem, och de vet vad det beror på att situationen är som den är. Det är många faktorer, Ivar Franzén, som ligger till grund för det. Jag vidhåller att den totala transfereringen från staten till kommunerna har ökat, dock inte i den takt som tidigare hade varit planerad. Alla måste medverka till en neddragning. Det finns partier i denna kammare som aktivt verkar för en enorm neddragning av aktiviteten i den kommunala ekonomin.
Herr talman! Det är ingalunda ett reptrick, Arne Andersson i Gamleby. Vårt skatteförslag och vårt förslag när det gäller den kommunala ekonomin är finansierat till den sista kronan. Jag har inte hört Arne Andersson ge någon siffra som bevisar något annat. Den som sysslar med reptrick här i kväll är Arne Andersson.